Fru talman! Får jag först säga till Evert Svensson att jag inte ett ögonblick har pikat Evert Svensson eller någon annan socialdemokrat för den ändring som gjordes i propositionen. Det var ett steg i rätt riktning. Heder åt den som drev igenom en korrigering och förbättring på den punkten! Evert Svensson tycker att jag förde ett tekniskt resonemang om rörelseöverskott och vinster. Det är sant. Jag har gjort det för att försöka påvisa att det ligger ett grumligt resonemang bakom försöken att dela upp de olika huvudmännen efter vilken juridisk form de driver verksamheten i. Om den är kooperativ så är den samhällsgagnelig och i sin ordning, om den har en annan juridisk form så är den omedelbart suspekt. Om ett föräldrakooperativ startas av ideella skäl och detta kooperativ omvandlas till handelsbolag av praktiska skäl, försvinner enligt denna definition idealiteten från föräldrarnas syfte med verksamheten. Det är en sådan syn på verksamheten och en sådan rättsordning som jag menar att vi inte kan ha. Man måste kunna se till verksamhetens kvalitet och innehåll och inte stirra sig blind på den juridiska formen eller det bokföringsmässiga resultatet. Det är inte så, Evert Svensson, att jag betraktar idealiteten som komplement till offentlig verksamhet som en plog, för att i dess kölvatten få in aktiebolag i olika former inom omsorgsverksamheten. Varje sak måste bedömas på sina meriter. Också de daghem som sägs startas av ideella skäl kan visa sig ligga utanför de kvalitetsramar och de bevekelsegrunder som vi kräver. Precis samma sak gäller för annan icke-kommunal eller icke-statlig verksamhet. Om det skall vara enskilda daghem, kan man se på de amerikanska erfarenheterna hur det blir, säger socialministern. Varför det? Varför skall man döma en sak som vi möjligen kan ha användning av i Sverige efter de villkor som man ställer upp i USA? Det gör vi inte för annan enskild verksamhet. Vi har vår egen arbetsmiljölagstiftning, vi har vår egen medbestämmandelagstiftning, vi har vår egen naturskyddslagstiftning, etc. De företag som klarar de spelregler som vi sätter upp här klarar sig vidare, Nr 68 inte de andra. Strunta i de där amerikanska förebilderna! Bedöm de projekt ; : 5 5 Ye ; Måndagen den som kommer fram i Sverige på sina meriter, utifrån svenska villkor, sortera 30 januari 1984 bort det som inte håller och behåll det bästa, det som passerar nålsögat! Nu säger socialministern att han prövar det förslag till projekt som finns Omstatsbidragen och att han vill svlyssna denna debatt innan han tar ställning. Det var vänligt, till privata daghem, men regeringens prövning kan han inte skjuta ifrån sig. Om detta projekt inte AR klarar de villkor som man ställer, all right, då skall det inte heller sättas i gång. Men det är inte säkert att alla tänkbara projekt därmed är utdömda. Det kan hända att det finns en annan uppläggning av verksamheten som passerar alla de olika krav som vi reser.

Jag vill till Maj-Lis Lööw och andra som frågar var vinsten kommer från säga att det också i kommunala kalkyler för ett daghem naturligtvis finns en kapitaldel, en kapitaltjänstkostnad. Om avkastningen tillfaller en enskild ägare kallas det för vinst, men detta utrymme — avkastningen på kapitalet eller avskrivningar — måste finnas med överallt om verksamheten skall vila på en sund ekonomisk kalkyl. Socialministern säger sig ha en öppen attityd och vara beredd till omprövning — och jag tror att det är sant. Dessutom lät han påskina att när han har ändrat inställning ändrar också partiet inställning. Jag tycker att socialministern skall gå vidare i sin prövning på sakliga grunder. Han skall inte låta sig förledas av gammalt ”tugg” om profit och enskilt snött vinstintresse, utan pröva varje projekt för sig. Pröva allt och behåll det bästa, Sten Andersson!

Fru talman! Sten Andersson berörde vårt förslag till statsbidragssystem för barnomsorgen. Jag vill börja med att säga att det socialdemokratiska statsbidragssystemet innebär en djup orättvisa för barnfamiljerna. Det har tidigare i debatten sagts att det råder obalans inom barnomsorgen. Det råder t.o.m. en trefaldig obalans. Något mer än en tredjedel av förskolebarnen får del av den kommunala barnomsorgen, som alltså kostar ca 14000 miljoner. Stockholms län är speciellt gynnat med en oproportionerligt stor del — en tredjedel av alla daghemsplatser i landet. Dessutom utnyttjas daghemsplatserna mest av högoch medelinkomsttagare. I vårt förslag till statsbidragssystem behandlas deltidsförskolor och familjedaghem likvärdigt med daghem när det gäller statsbidrag. Dessutom vill vi ge en ekonomisk ersättning för det arbete med småbarn som utförs i hemmet, en vårdnadsersättning. På det sättet får vårt förslag en betydligt bättre fördelningspolitisk profil än det socialdemokratiska. Vi vill också, som jag har sagt tidigare, behandla daghem med annan huvudman på samma sätt som de kommunala daghemmen. 111 Genom socialdemokraternas statsbidragssystem måste barnen vara på daghem minst sju timmar för att fullt statsbidrag skall utgå. Det enda motivet för sjutimmarsregeln måste vara att staten skall spara pengar. Men denna besparingsmetod riskerar att slå hårt och orättvist. En undersökning som i höstas gjordes i 24 kommuner visade att det i genomsnitt var bara 45 96 av barnen som var inskrivna för en vistelsetid på minst sju timmar. De kommunerna kommer, med det socialdemokratiska förslaget, att få helt statsbidrag för bara 45 96 av barnen och halvt bidrag för 55 90. Det skall jämföras med vårt förslag till statsbidrag, som skulle ha gett fullt statsbidrag till samtliga kommuner. Motivet till att man engagerar sig i den här frågan om formerna för barnomsorgen är att man är emot monopol av varje slag. Det måste finnas valfrihet för föräldrarna när det gäller deras barn, och det förutsätter att det finns mer än ett alternativ att välja på. Det kan t.ex. vara föräldraledda daghem eller daghem som varierar i pedagogiskt avseende. Framför allt skulle kvaliteten bibehållas eller t.o.m. höjas om detta vore fallet. Att, som socialministern gör, göra skillnad mellan daghem drivna i ideellt syfte och andra daghem framstår som en konstlad uppdelning. Det ena drivs i vinstintresse, sägs det, men det gör inte det andra. Jag undrar just hur mycket arbete som utförs i detta land utan att det finns ett visst vinstintresse i det. Ingen kan ju svära sig fri. Socialministern drivs säkert själv i sin verksamhet av starka ideella skäl, men nog finns det väl också ett inslag av vinstintresse. På samma sätt är det naturligtvis med alla anställda inom såväl skola som barnomsorg. Därför tror jag att det är farligt och förledande att sätta giftstämpel på all verksamhet som också har ett vinstintresse i sig. Det är en annan sak om det är enbart vinstintresset som styr, om det är enbart för den snöda vinningens skull som barnomsorgen bedrivs — då skulle den säkert bli alltför fattig. Men när det gäller det vi diskuterar i dag är detta, såvitt jag förstår, inte fråga om det, eftersom kommunen kan bestämma förutsättningarna och villkoren.

Fru talman! Evert Svensson påstod att jag inte var någon dålig demagog och att jag t.o.m. överskred gränsen för demagogi. Om Evert Svensson inte är en dålig pedagog, skulle jag vara mycket intresserad av att höra någon exemplifiering av den demagogi som han tyckte sig höra. Evert Svensson var mycket allergisk mot företag som gör vinster på barnomsorgen och får statsbidrag och som över huvud taget drivs med vinststrävan. Men det är ju helt felaktigt att i debatten framställa vinststrävan eller vinstintresset som det primära — det är ju en förutsättning för att man skall kunna bedriva verksamhet som inte skall subventioneras. Och alla i regeringen är intresserade av att minska subventionerna så mycket som möjligt när det gäller olika former av ekonomisk verksamhet. Vad vi säger, Sten Andersson, är att vi tror att det enskilda näringslivet kan driva barnomsorgen effektivare. Ge oss en chans och låt oss visa det! Men ni avvisar det bestämt, med alla möjliga luftiga resonemang om att här gäller det levande varelser och här skall vi inte ha något vinstintresse. Men det Nr 68 intresset gäller ju att få ner kostnaderna. För precis samma verksamhet skall Måndagen den gälla samma villkor. Ni har satt villkoren för hur barnomsorgen skall se ut och 30 januari 1984 även i detalj bestämt antalet platser, kvadratmeter, våtrum osv. Låt oss på likvärdiga villkor bedriva barnomsorg! Vi är övertygade om att vi kan göra det effektivare. Hur man kan säga nej till detta är mig helt obegripligt, när hela detta land dras med underskott i förhållande till utlandet och vi gör hårda besparingssträvanden för att få ner underskotten inom alla olika verksamheter. Barn får kosta, säger Inga Lantz. Det är meningslöst att säga detta, men alla vet att barn kostar. Med det påståendet kommer man emellertid ingenstans, utan det avgörande är vilka resurser man har. Man börjar ju med resurserna, inte med kostnaderna, och sedan fördelar man dem på det sättet att man får bästa möjliga utbyte. Det verkar som om ni är rädda för en jämförelse mellan kommunal och privat barnomsorg, bedriven på precis samma villkor. Jag kan erinra om att Volvo — om jag i denna debatt får nämna ännu ett enskilt företag, det kanske inte är helt otillåtet — i början av 1970-talet erbjöd sig att bygga daghem i Göteborg och därefter skänka det till Göteborgs stad, det skulle inte kosta ett enda öre. Eftersom det är brist på daghem bygger vi ett, och ni får sköta det, sade Volvo. Göteborgs stad — som jag älskar att kalla det i stället för ”kommun” — tackade nej! Fru talman! Jag tycker att precis samma kortsynthet har visats i det här fallet från regeringens och dess försvarares sida. Man tackar nej till denna möjlighet att få fram en effektivare barnomsorg.

Fru talman! De borgerliga har vridit den här debatten åt höger. Det blir allt klarare vad debatten handlar om. Hugo Hegeland ger klara besked och tycker att vi skall ha en effektivare barnomsorg. Men det är inte en effektivare barnomsorg vi behöver, utan en bättre barnomsorg och en barnomsorg som är tillräckligt utbyggd. Om man skall göra vinster på barnen, på föräldrarna och på personalen, blir följden att man måste skära ner och försämra den barnomsorg som redan i dag behöver kraftigt förbättras. Det är bara så det kan tolkas, för någonstans måste vinsterna pressas fram. Det räcker med de risker för kvalitetsförsämringar vi har redan i dag genom de farliga honnörsord som regeringen använder, nämligen uttryck som ”flexibilitet” och ”ett ökat resursutnyttjande”. Det är livsfarliga ord för barnomsorgen, för i klartext betyder de kvalitetsförsämringar. Sådana har vi också fått under den senaste tiden. Jag tänker då framför allt på den proposition som Sten Andersson lade fram. Där ger man fritt fram när det gäller att ha hur låg personaltäthet som helst och hur stora grupper som helst, och där anger man inte några bindande kvalitetsnormer. Allt detta är naturligtvis positivt för dem som svarar för de farliga tongångar vi hört här i kammaren i dag. Det är bara att fortsätta med dem. Därför är det beklagligt 113 att regeringen inte tagit itu med frågan om kvalitetsnhormerna inom barnomsorgen, utan har släppt den fullständigt. Här talades om äpplen, bananer och apelsiner. Det är typiskt! Det är så man pratar om barnen i det moderata lägret, inom högern. Men det går inte att handla med barn som man handlar med äpplen, apelsiner och bananer. Barnomsorgen kräver en helt annan hantering. Men det är typiskt för Göte Jonsson att ta ett sådant exempel. Det är just detta jag vill varna för. Vi kan inte handla med barn som om de vore kommersiella varor som TV-apparater eller bilar. Här handlar det om omsorg och om basbehov, och sådant skall inte föras ut till marknadskrafterna och de kommersiella intressena. Jag fick inget svar av Sten Andersson på mina två frågor, och jag skulle gärna vilja att han återkom till dem. Skall det över huvud taget få finnas affärsmässigt drivna daghem? Skall sådana daghem få statsbidrag? Sten Andersson var visserligen inne på min andra fråga, men jag hoppas att han kan ta tillbaka det han sade om att han fortfarande överväger frågan om huruvida de affärsmässigt drivna daghemmen skall få statsbidrag. Efter den här debatten, som jag tycker har varit klarläggande, borde regeringen inte tveka att ta klart avstånd från det jag tagit upp i mina båda frågor till Sten Andersson. Låt oss få en mångfald och låt oss få alternativ! sade Ingemar Eliasson. Det kan låta både lockande och ofarligt. Men varför skulle vi inte kunna få mångfalden och alternativen inom den kommunala barnomsorgen? Det skulle vi kunna få genom ett aktivt föräldrainflytande. Men då måste vi också finna de organisatoriska, ekonomiska och praktiska formerna för att säkra ett sådant föräldrainflytande och en sådan föräldramedverkan inom barnomsorgen. En mångfald, i positiv bemärkelse, borde vi kunna få också inom den kommunala barnomsorgen.

Herr talman! Göte Jonsson säger att jag ironiserade i mitt inlägg, när jag jämförde barnomsorg med privata vinstintressen med städning och sophämtning. Men det är faktiskt inte jag som hittat på denna jämförelse, utan det är förespråkarna för denna idé som själva har sagt att om vi så effektivt kan klara entreprenad när det gäller t.ex. städning och sophämtning, så borde vi kunna göra det när det gäller barnomsorgen också. Sedan säger Göte Jonsson också att det inte är så konstigt att jag ironiserar — man behöver bara läsa socialdemokratiska kvinnoförbundets familjeprogram för att förstå det. Där står det nämligen att vi kräver en fullt utbyggd bra barnomsorg. Detta tycker jag är ett så självklart krav att jag inte kan förstå hur man kan vara upprörd över det. Göte Jonsson drar sedan slutsatsen att den offentliga sektorn skulle ha blivit ett självändamål för oss som talar för att behålla barnomsorgen och en massa andra viktiga saker i det offentligas regi. Vad jag försökte visa på var just att offentlig regi inte är ett självändamål men att det finns ett antal goda Nr 68 skäl för att den offentliga sektorn skall ansvara för vissa verksamheter, och Måndagen den dessa skäl är fördelningspolitiska vare sig det gäller ekonomisk fördelning 30 januari 1984 eller geografisk fördelning. Man måste t.ex. svara för en viss kontinuitet i verksamheten, så att den inte läggs ned om det skulle visa sig att den inte är Om statsbidragen tillräckligt vinstgivande. Det kan också vara planeringsskäl m.m.

Jag försökte anteckna allt man räknade upp, och jag tror jag fick med allt. Men om det inte är någon som helst skillnad i den här privata verksamheten gentemot den offentliga, vad är det då för vits med att så att säga starta eget? Är det inte så att det är privatiseringen som blir ett självändamål? Det borde man fråga sig i stället för att anklaga oss för att göra den offentliga sektorn till ett självändamål. Den enda skillnaden mellan privat och offentlig verksamhet på det här området som man åtminstone försökt ange är att den privata skulle bli effektivare. Om man hade dragit ett streck för varje gång som Hugo Hegeland sade ”effektivare” , så hade man haft ett helt staket på papperet vid det här laget. Det gäller även Ulla Tillander. Men ingen har kunnat visa vad det är som gör att den privata verksamheten blir så mycket effektivare, om alla de förutsättningar som ni räknade upp skall vara desamma för en offentlig och en privat verksamhet.

Herr talman! I fråga om Hugo Hegelands demagogi tror jag att man kan hänvisa till protokollet. Den kommer säkert att klart framgå där. Jag behöver inte försöka mig på någon pedagogik i det avseendet. Även om debatten nu har fortgått länge vill jag, för den gäller ju en mycket väsentlig fråga, fortsätta och beröra Ingemar Eliassons och Ulla Tillanders, dvs. folkpartiets och centerpartiets, linje. Ingemar Eliasson säger på nytt att han inte är ute efter något privat vinstintresse, och så för han en teknisk och legal diskussion om vad det är för skillnad mellan det ena och det andra. När går man över gränsen, till en verksamhet med privat vinstintresse? Det är säkert svårt att skapa statsbidragsregler som anger var den gränsen går — jag utesluter inte det. Det är väl därför som socialdepartementet behöver göra en översyn. Men politiskt föreligger inga som helst svårigheter att dra den gränsen. Jag är besviken på mittenpartierna. Är det verkligen på det sättet att ni sluter upp bakom moderaternas linje i det här avseendet? Man använder alltså kooperativ och organisationer — jag upprepar detta —som en plog för att få AB Daghem att fungera, med vinstintresse och kanske även med aktieutdelning — vad vet jag? När isen brutits så långt har vi att se fram emot AB Skola, AB Ålderdomshem, AB Socialtjänst. Vi får en social verksamhet, sociala tjänster, med privat vinstintresse. Det är i varje fall för mig helt främmande. Jag upprepar: Tanken är fullständigt befängd!

Herr talman! Det sista patetiska uttalandet gör mig förvånad, socialministern. Även om man driver verksamhet inom ramen för Electrolux, måste man ha ambitioner när det gäller social omsorg. Inte minst socialdemokraterna har i väldigt många sammanhang framhållit att näringslivet måste ha social ambition, och det har näringslivet. Menar socialministern att vi nu skall dela på den ambitionen och att den enbart skall tillhöra vissa former av vårt samhällsliv? Det är detta, herr talman, som jag tycker är så allvarligt med denna förenkling av debatten. Vi har av tradition drivit mycket av den sociala omsorgen i offentlig regi. Vi har en väl utbyggd offentlig social service på många områden. Men vi har kört fast. Det är helt naturligt att man, när man ensidigt satsar på en viss verksamhetsform — det må gälla tillverkningsindustri eller vad som helst —, kör fast till slut. Man kör fast ekonomiskt, socialt och verksamhetsmässigt. Det är det sista jag tycker är det allvarliga, att socialdemokraterna inte är öppna för att diskutera. Socialministern prisade City Akuten i talarstolen alldeles nyss och sade att det var ett bra initiativ som har stimulerat. Men samtidigt säger sjukvårdsministern: Akta er för fler City Akuter. Nu har vi fått lära hut av detta och i samhällets offentliga vård kunnat ta till vara det positiva som City Akuten har gett. Helt plötsligt har vi fått en injektion. Men nu behöver vi inte sprutan längre, nu skall City Akuten läggas ned och försvinna. Det är precis samma sak på den sociala sidan när det gäller barnomsorgen. Nu har vi helt plötsligt kunnat sätta oss ner och utvärdera vad privata initiativ skulle kunna innebära. Då kommunaliserar vid dem, säger Inga Lantz. Nu vet vi ju hur positiva de är. Genom att vi kommunaliserar dem kan alla kommuner och instanser få nytta av detta. Så hugger man huvudet av framtiden med doktrinens bila i stället för att låta alternativen leva vidare, utvecklas och skapa nya förutsättningar. Detta är en social fråga. Detta är en mänsklig fråga i större utsträckning än en ekonomisk. Socialministern sade i sitt förra inlägg att det till daghemmen kommer barn från trassliga familjeförhållanden, det kommer invandrarbarn och andra barn som har problem. Hur skulle det se ut om de kom till ett företagsdrivet daghem, för det kan man inte planera in? Detta är att underkänna alternativen, socialministern. Det är att underkänna den personal som går in och arbetar i andra huvudmannaformer än den kommunala. Även den personalen arbetar utifrån en yrkesambition, precis på samma sätt som de som jobbar i kommunala daghem. De har ett intresse för sin verksamhet. Socialministern försöker att skapa ett problem och göra det så stort att det blir oövervinneligt. I själva verket är det precis tvärtom. Det är just för de barn som har problem, just för de barn som är i behov av särskild omsorg, just för de barn som inte passar in i det stora kollektivet — som är gjort i en enda form men ändå skall passa alla Sveriges ungar — som alternativen i första hand behövs, för då kan man anpassa verksamheten efter behoven. Detta har ju Montessori visat, detta har andra ideella organisationer visat, och detta har familjekooperationen Kooperativa Daghem visat: man har fått ett bättre utfall rent socialt än om man generellt Nr 68 har kommunala daghem. Ra FE . Måndagen den Nu dömer man ut detta, och socialministern säger litet grand hotande: Ni 30 januari 1984 har inte lyckats förklara er, så nu går jag hem och skriver en proposition. Jag skulle vilja säga; Gör inget förhastat; SOcialministern!| CM Omstatsbidragen socialministern av politiska skäl anser att vi inte lyckats förklara det här, finns = .. : ä ij till privatadaghem, det säkerligen andra som kan förklara det bättre. Och tänk framför allt på Hm familjen, på barnen och föräldrarna! Vi har en lång kö som vi inte kan klara om vi bara satsar på den dyraste barnomsorgen. Det är barnen och föräldrarna som kommer i kläm. Jag förmodar att finansministern, som sitter här, inte är beredd att plocka fram de miljarder som Sten Andersson skulle behöva om man byggde bara kommunala daghem. Carl Bildt säger i en artikel att vi måste bryta kommunernas monopol. Jag delar den uppfattningen. Skall vi satsa på alternativ, kan det ju inte vara på det sättet att det i den ena kommunen sitter en majoritet och säger nej, medan det i den andra kommunen sitter en majoritet och säger ja. Här måste även alternativen få en lagfäst rätt att verka utifrån kvalitetskrav och sociala ambitioner. Man upphandlar inte daghem enligt det upphandlingsreglemente som gäller för sopor och annat, som socialdemokraterna nu ständigt talar omi debatten. Man träffar givetvis ett avtal när det gäller daghemmen utifrån de särskilda sociala, ekonomiska och verksamhetsmässiga behov som rör den verksamheten. Man anpassar upphandlingen efter behoven, och då kan kommunen bestämma väldigt mycket om den standard som skall gälla. Det sägs att moderaterna vill att plånboken skall styra. Enligt vår ideologi är det inte plånboken som styr, utan det är de enskilda människorna som styr. Det är ändå det som är det viktigaste, inte minst när det gäller den sociala omvårdnaden.

Herr talman! Evert Svensson är rädd att tänka i dessa termer — så mycket har vi fått klart för oss. Jag beklagar det. I grunden uppskattar jag den skepsis som ligger i botten, men man får inte bli så skeptisk att man inte vågar pröva för att se om kanske nya verksamhetsformer kan innebära en förbättring. De nuvarande kooperativa verksamhetsformerna startades som ideella rörelser en gång i världen. Vem kan i dag se någon skillnad på Konsum och Ica. Vad som är kommersiellt och vad som är ideellt är inte så där alldeles enkelt att klara ut bara med hänvisning till att det ena drivs i kooperativ form och det andra i aktiebolagsform. Se till kvaliteten i innehållet, bedöm varje sak på sina egna meriter! Också verksamhet som bedrivs av ideella organisationer, t.ex. ett samfund, väljer att låta en del av verksamheten ske i handelsbolagseller aktiebolagsform. Jag tänker t.ex. på förlagsverksamheten. Men idealiteten i botten är inte att ta miste på. Jag vet att det är farligt att göra jämförelser, och jag vill inte dra dem för långt. Jag vill återigen bara peka på att den juridiska formen och det rörelseöverskott man kan tänkas få inte kan vara avgörande för om man 119 bedömer en verksamhet som acceptabel eller inte. Inga Lantz har undervisat herrarna i debatten om vad barn är och behöver. Jag har roat mig med att räkna ut att nästan alla ”gubbarna” i den här debatten råkar vara flerbarnsfäder. I all ödmjukhet: En viss erfarenhet av vad barn är och behöver finns alltså också bland oss. Vad åtminstone jag vill eftersträva är att det finns möjlighet för alla föräldrar att få tillgång till god barnomsorg. Vi tror att den kan bli bättre om alla enskilda initiativ, all idealitet och alla frivilliga insatser också får komma fram. Vi vet att det borde finnas fler platser. Vi tror — det är ett försök till svar till Maj-Lis Lööw — att vi kan få en snabbare utbyggnad om vi också ger enskilda möjlighet att — med samma krav som vi ställer på den offentliga verksamheten och med samma kvalitet som den har — få visa vad de duger till. Debatten har varit intressant men, tycker jag, i grunden ganska trist. Jag tycker att ni från socialdemokratisk sida anstränger er att missförstå vad vi menar.

Jag upprepar att jag inte lägger mig ut för rätten att göra vinster på driften av daghem. Jag gör mig inte till försvarsadvokat för något enskilt projekt som ligger hos regeringen för bedömning. Jag talar om principen och om den styrka det skulle vara att också i denna verksamhet få pröva olika alternativ, att tillvarata allt det positiva intresse som går att uppbåda. Herr talman! Låt mig tillägga att jag blev litet besviken på socialministerns slutinlägg. Han ville ge ett intryck av fördomsfrihet och en öppen attityd till den här debatten. Men slutsatsen av den var färdigskriven innan socialministern gick hemifrån! Det där slutet hade vi kunnat få höra först i debatten lika gärna som sist. Vi är inte dumma, herr socialminister — inte vi, och inte barnen heller!

Herr talman! Jag har tidigare i debatten påpekat att de pengar som ställs till barnomsorgensförfogande 'är mycket orättvist fördelade, både från regionalpolitisk och från fördelningspolitisk synpunkt. Ni socialdemokrater prioriterar barnomsorg i institutionens form. Vi i centern tycker att det är viktigt att deltidsförskola och familjedaghem behandlas på samma sätt som daghem i statsbidragssystemet. Det finns kommuner i vårt land som får mindre än 3 000 kr. per barn och år i statsbidrag. Det finns andra kommuner som får 17 000 kr. per barn och år från staten. Man kan fråga sig hur socialdemokraterna kan försvara en sådan diskriminering i barnomsorgen. Det faktum att man sitter fast vid ett ensidigt institutionstänkande går ut över en mycket stor del av barnfamiljerna. Ert system missgynnar lågavlönade och människor i glesbygd och på mindre orter. På tal om vinstintresse anser jag att Sten Andersson och Evert Svensson Nr 68 opererar med ett grumligt, vagt och otydligt vinstbegrepp, för att kunna göra Måndagen den en konstlad gränsdragning. Om man tänker närmare efter, finner man att 30 januari 1984 vinstintresset ju faktiskt finns på båda sidor om den konstlade gränsdragningen. Vinstintresset finns överallt, och det är i sig självt inte Om statsbidragen någonting fult, om det håller sig inom socialt och ekologiskt begränsade tillprivata daghem, ramar. I de flesta fall är vinstintresset en nödvändig men inte tillräcklig grund — », m. för mänsklig verksamhet. Vad som måste adderas till lusten att tjäna på någonting man gör är önskan att tjäna en sak, en idé. Jag skulle vilja föreslå socialministern att låta kommunerna avgöra vilka daghem som skall tas in i barnomsorgsplanen. Jag vill sluta med att säga att den här debatten i alla fall har haft det goda med sig att ni socialdemokrater i dag är mycket mera positiva till alternativ inom barnomsorgen än ni var i höstas och ännu mycket mera än vad ni var för ett år sedan.

Herr talman! Talman Bengtsson har ju efterlyst litet mer av debatt i riksdagen, och det är delvis för att i någon mån leva upp till det önskemålet som jag har gått in i den här debatten. När jag tänker på vår talman kan jag inte underlåta att via radioanläggningen — om han nu mot all förmodan skulle lyssna på oss — framföra våra lyckönskningar på hans 65-årsdag! Evert Svensson hänvisade till protokollet, eftersom han inte har rätt till någon ytterligare replik. Det är emellertid ingen av dem som sitter här och z lyssnar som kommer att läsa detta protokoll. Roligare kan de ju ha. Det är en klassisk undanflykt som Evert Svensson framför. Jag vill hävda att det var mycket litet av demagogi i mitt anförande, men väldigt mycket av pedagogik. Jag förstår att Evert Svensson naturligtvis gladde sig enormt åt socialministerns från demagogi helt kemiskt fria anförande. Jag får väl försöka efterlikna honom litet mera i fortsättningen. Inga Lantz säger att det är så tråkigt med mig och andra som talar om att vi måste driva daghemmen effektivare. Vi tänker då på kostnaderna. Hon säger att vi i stället skall ha bättre daghem. Det är ju på det sättet att för att få bättre daghem behöver vi ytterligare resurser, och för att få ytterligare resurser måste vi driva daghemmen effektivare, så att vi får resurser över. Totalt sett får vi inte mer resurser, för det räcker inte kommunens pengar till. Genom att använda de resurser man har effektivare får man emellertid resurser över till förbättringar. Hela budgetförslaget — fråga finansministern som har haft tålamodet att sitta här och vänta på att besvara en interpellation om någonting helt annat — präglas ju av kravet på effektivitet i alla verksamheter, oavsett hur ideellt inriktade de är. Vilken kritik fick inte Röda korset när det var mycket ineffektivt i insamlandet och hanterandet av sina medel! Denna negativa inställning till daghem i enskild regi drivna på affärsmässig basis är för mig obegriplig. Hur kan vi då ha privata förskolor, dit inte minst socialdemokratiska statsråd har skickat sina barn? Vi har privata skolor, dit 121 inte minst socialdemokratiska statsråd och kända ledamöter har skickat sina barn. Vi har privata sjukhus där även socialdemokrater av rang har låtit sig läggas in på enskilda rum. Men just när det gäller daghem är detta absolut tabu, och man frågar sig varför. Svaret ligger naturligtvis i det familjepolitiska program som socialdemokratiska kvinnoförbundet har lagt fram. Man talar om familjen i framtiden — en socialistisk politik. Man vill att alla barn skall vara på daghem, och man åberopar Olof Palme, som i sitt anförande vid partikongressen 1975 sade: Här pratar ni om mina barn och dina barn. Det är inte alls fråga om det, utan det är våra barn, sade han. Våra, dvs. alla, barn skall in på daghem. De skall in på denna institutionaliserade omsorgsverksamhet. Där skall de vänjas vid kollektivism. Det står också i det socialdemokratiska kvinnoförbundets program att detta är sättet att förverkliga det socialistiska samhället.

Herr talman! Man skall naturligtvis skilja på varor och barn, det tycker jag är väsentligt att få säga. Detta är min absolut sista replik, och den skall bli mycket kort. Jag vill säga till Ulla Tillander och till andra här att det finns en kooperativ sentens som jag inte har hört så mycket på senare år men som jag hörde tidigare. Det ligger mycket i den, framför allt i detta avseende, nämligen att vi skall tjäna varandra och inte förtjäna på andra.

Herr talman! Nils Åsling har i en interpellation ställd till statsministern frågat huruvida regeringen företagit sådana konsultationer inom OECD som är en förutsättning för att upprätta en fri aktiemarknad mellan Sverige och Norge samt, om så inte är fallet, huruvida statsministern är beredd medverka till att sådana konsultationer och överläggningar kommer till stånd för att förverkliga önskemålet om en gemensam aktiemarknad. Interpellationen har överlämnats till mig. Jag är tacksam för att ha fått det här tillfället att reda ut vilka förpliktelser Sverige faktiskt iklätt sig genom att ha undertecknat den kapitalliberaliseringsstadga som antogs inom OECD för drygt 20 år sedan och som flertalet OECD-länder har anslutit sig till. Att döma av den allmänna debatten på senare tid har vissa allvarliga missförstånd uppstått på denna punkt. Nils Åsling är tydligen själv offer för ett sådant, då han i inledningen till sin interpellation gör gällande att länder som är anslutna till kapitalliberaliseringsstadgan kan träffa överenskommelser om valutasamarbete som är diskriminerande mot andra OECD-länder, bara de ser till att notifiera OECD-sekretariatet härom. Men detta är en fundamental missuppfattning. Det förhåller sig nämligen så att stadgan innehåller en särskild artikel — artikel 9 — i vilken klart och entydigt uttalas att ett medlemsland inte har rätt att diskriminera i sin behandling av andra till stadgan anslutna länder i fråga om sådana kapitalöverföringar som täcks av stadgan inkl. det vi här talar om, nämligen handel med aktier. De länder som är anslutna till stadgan förutsätts givetvis efterleva dess bestämmelser, och eventuella brott mot dem legitimeras inte bara för att de notifieras till OECD-sekretariatet. Sverige har alltså internationellt förpliktat sig att på detta område behandla samtliga länder som är anslutna till OECD-koden lika, och det är en förpliktelse som regeringen givetvis tar på allvar och avser att leva upp till. Principen om icke-diskriminering har varit av grundläggande betydelse för uppbyggnaden av det ekonomiska samarbete mellan industriländerna under efterkrigstiden som varit så viktigt för vår egen välståndsutveckling. Inte minst små och utrikeshandelsberoende länder har all anledning att slå vakt om denna princip. Men samtidigt är det denna regel om icke-diskriminering i OECD:s kapitalliberaliseringsstadga som lägger hinder i vägen för en gemensam 123 svensk-norsk aktiemarknad. En liberalisering av aktiehandeln som begränsas till Sverige och Norge skulle ju innebära att våra båda länder skulle ge samtliga andra medlemsländer en mindre förmånlig och därmed diskriminerande behandling. Finns då inga möjligheter att likväl inom ramen för OECD:s regler utverka godkännande för en frisläppning av aktiehandeln mellan Sverige och Norge? En sådan skulle ju ändå utgöra ett steg i liberaliserande riktning. Dess värre måste jag lämna ett negativt besked även på den punkten. Det enda undantag från regeln om icke-diskriminering som medges i stadgan avser, enligt dess artikel 10, länder ”som utgör del av särskilt tullsystem eller monetärt system”. Så sent som 1982 lät de nordiska regeringarna gemensamt undersöka vid OECD huruvida det nordiska samarbetet kan anses vara av en sådan karaktär och ha en sådan räckvidd att det skulle kunna falla under denna undantagsbestämmelse och därmed möjliggöra en begränsad, internordisk liberalisering av aktiehandel och andra kapitalrörelser. Resultatet av dessa undersökningar var klart och entydigt: det nordiska samarbetet uppfyller inte de kriterier som anges i artikel 10. De nordiska regeringarna har också tagit konsekvenserna av detta och gemensamt dragit slutsatsen att eventuella liberaliseringsåtgärder när det gäller kapitalrörelser inte kan begränsas till Norden utan måste införas på ett icke-diskriminerande sätt gentemot samtliga länder som anslutit sig till OECD-stadgan. Detta tillkännages också i det ministerrådsyttrande till Nordiska rådet som antogs vid det nordiska finansministermötet i Köpenhamn den 16 november förra året, och vars budskap de nordiska statsministrarna bekräftade vid sitt möte i Stockholm den 29 november. De förklarade då att det fortsatta arbetet på en liberalisering av kapitalrörelserna i Norden måste ske inom ramen för de regler som gäller enligt OECD:s kapitalliberaliseringskod. Vad som gäller för Norden i dessa avseenden är givetvis också tillämpligt på Sverige och Norge. Även med ett relativt långtgående industriellt samarbete mellan våra länder kan inte de kriterier anses uppfyllda som krävs för undantag från icke-diskrimineringsprincipen. Detta är en slutsats som den svenska och den norska regeringen efter noggranna överväganden gemensamt kommit fram till. Mitt svar på Nils Åslings frågor blir således att konsultationer inom OECD har företagits och att dessa entydigt gett vid handen att en gemensam nordisk eller svensk-norsk aktiemarknad inte vore förenlig med de internationella förpliktelser som Sverige iklätt sig.

Herr talman! Jag ber att få tacka finansministern för det utförliga svaret. Tyvärr tycker jag att det har en passivitet i grundtonen som jag måste beklaga. Jag vill också, herr talman, inledningsvis säga att jag inte — som finansministern tycks förutsätta i sitt svar — är offer för något missförstånd. Jag är väl medveten om att det inte räcker med att notifiera OECD, när man har för avsikt att göra avsteg från t.ex. kapitalliberaliseringsstadgan. Annars Nr 68 hade jag ju inte utformat frågan till statsministern på det sätt som jag nu gjort — jag hade inte uttalat mig i den andan. OECD:s kapitalliberaliseringsstadga och dess restriktioner för särbehandling av länder — i det här fallet de nordiska länderna — har ju i skilda sammanhang ansetts vara ett avgörande hinder för en fri aktiehandel, t.ex. mellan Sverige och Norge eller i Norden som helhet. Det är också en uppfattning som bekräftas i finansministerns svar. En fråga som naturligt anmäler sig i det sammanhanget är: Vad kan göras redan inom ramen för det tillgängliga regelsystemet, och vilka är regeringens ambitioner i det avseendet? Det har i pressen förekommit meddelanden — jag tror att det var under förra veckan — om att ett förslag till realiserande av ett gemensamt svensk-norskt projekt hade fått nej i första instansen. Detta är synnerligen beklagligt och reser nya frågor. Om man ser tillbaka på vad som har hänt på det här området under senare år finner man dock att några steg har tagits på vägen för en friare aktiehandel eller — om man så vill uttrycka det — för ett mera formaliserat industripolitiskt samarbete, för det är ju det som en sådan ytterst syftar till. Några erfarenheter har man alltså. Principiellt måste dock en slutsats vara att en kapitalliberaliseringsstadga som tillkommit för mer än 20 år sedan, i en helt annan ekonomisk situation och i ett helt annat industriellt klimat, rimligtvis måste kunna bli föremål för modifieringar eller undantag som utvecklingen i Europa i sig själv motiverar. Fria kapitalrörelser är i dagens industrisamhälle en mycket betydelsefullare del av utvecklingen än de var för 20 år sedan. Man behöver inte hysa något som helst tvivel om detta — det finner man när man ser sig omkring och analyserar vad som händer. Konsultationerna har emellertid, som finansministern angett, fått negativa resultat. Skall man nu passivt nöja sig med detta? Det finns enligt min uppfattning anledning för den svenska regeringen att i samråd med de nordiska kollegerna ta nya initiativ till förhandlingar med OECD, syftande till att kapitalliberaliseringsstadgan modifieras och moderniseras, så att den inte hindrar åtgärder som är ägnade att stärka den industriella utvecklingen i hela Nordeuropa. Ändamålet med dessa åtgärder står ju inte på något sätt i strid med OECD:s målsättning och inriktning — tvärtom. Denna organisations uppgift är ju att genom mellanfolkligt samarbete utveckla ekonomi och näringsliv. Det finns anledning att vid det här tillfället betona att vi behöver ägna oss åt de nordiska frågorna med fantasi och engagemang, om vi skall kunna föra utvecklingen vidare. Det är i hög grad en förutsättning för en positiv industriell och kommersiell utveckling i de nordiska länderna att de problem som vi nu diskuterar kan lösas. Det svensk-norska samarbetet är och bör vara ett experimentfält i detta avseende. Aktiviteterna på detta experimentfält får dock inte undanskymma angelägenheten också av en fortsatt utveckling av det svensk-finska 12 samarbetet liksom av samarbetet inom Nordiska rådet, som inom kort samlas här i Stockholm. Jag får intrycket att det nordiska arbetet nu har gått in i en ny fas, med lägre intensitet och mindre engagemang från den nuvarande svenska regeringens sida. Om en sådan förändring skett är det beklagligt. Det är mot den bakgrunden angeläget att man nu tar erforderliga initiativ på skilda nivåer för att främja det nordiska samarbetet. Jag tycker därför att den svenska regeringen bör förnya ansträngningarna att få till stånd konstruktiva överläggningar med OECD men naturligtvis också att ta de initiativ som är möjliga för att föra utvecklingen framåt inom ramen för det befintliga regelsystemet. Borde det inte, herr finansminister, vara lämpligt att 1982 års konsultationer nu upprepades och att därvid gjordes mera distinkta framställningar om en modernisering av OECD:s kapitalliberaliseringsstadga? Uppenbarligen är det så, med tanke på EG:s dominerande roll i Centraleuropa, att de nordiska länderna i kraft av karaktären av det samarbete de bedriver i Nordeuropa, har anledning att gå före i utvecklingen och kräva en modernisering. Jag skulle vilja fråga finansministern om han kan tänka sig att kalla intresserade parter, t.ex. fackföreningsrörelsen och Industriförbundet, varför inte också Aktiefrämjandet som ägnat frågan betydande intresse, till en överläggning om den svenska strategin för att fånga upp det aktiva och positiva intresset för de här frågorna i det svenska samhället. Den passivitet som svaret tyvärr andas är inte ur den synpunkten acceptabel.

Herr talman! Görel Bohlin har i interpellation anfört att svenska rederier sedan den 1 januari 1969 inte kunnat proviantera skattefri parfym och kosmetika för internordisk färjetrafik, vilket diskriminerar svenska fartyg jämfört med utländska, t.ex. finska, samt jämfört med flygtrafiken. Görel Bohlin har frågat mig om jag instämmer i att svenska fartyg i det här hänseendet diskrimineras och om jag vill medverka till ett återinförande av rätten till proviantering och tullfrihet beträffande parfym och kosmetika på svenska fartyg i internordisk trafik. Den s.k. nordiska provianteringsöverenskommelsen, som trädde i kraft den 1 januari 1969 för Danmark, Norge och Sverige samt den 1 juli 1969 för Finland, tillkom i syfte att förenkla tullkontrollen av resandetrafiken och att skapa en effektiv kontroll av försäljningen och serveringen av obeskattade varor på passagerarfartygen i trafik mellan hamnar i dessa länder. Finland reserverade sig mot överenskommelsen i fråga om obeskattade parfymvaror. Det är därför möjligt för både svenska och finska fartyg att proviantera Nr 68 sådana varor i Finland. Måndagen den Frågor om ändringar av den nordiska provianteringsöverenskommelsen, 30 januari 1984 bl.a. beträffande utvidgning av det obeskattade varusortimentet med parfymvaror, har sedan 1970 vid ett flertal tillfällen tagits upp och övervägts | j S å : Om försäljningen på OKKR DÖrdiska möten, senast Buider 1988 aven arbetsgrupp inom Nordiska av skattefria varor tulladministrativa rådet. Dessa överväganden har hittills inte resulterat i påfartyg iinternor någon ändrad inställning hos de nordiska länderna i fråga om proviantering disk trafik och försäljning av obeskattad parfym och kosmetika. Sveriges redareförening m.fl. har nyligen väckt frågan hos regeringen. Jag har för avsikt att i lämpligt sammanhang ta upp den till diskussion på det nordiska planet.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret, som bekräftar att bunkring och ilandförande av parfym och kosmetika inte kan ske i Sverige, men i Finland, och att finansministern har för avsikt att ta upp frågan för diskussion på det nordiska planet. Med det skulle jag måhända ha låtit mig nöja t. v., men det är viktigt för mig att få påpeka några saker. För det första: Det faktum att man inte får proviantera i Sverige innebär vissa förvaringsproblem ombord, eftersom man skall förvara för två sträckor. Det innebär också att svenska företag inte har möjlighet att sälja till fartygen, medan finska har det. För det andra: Det är ju inte tillåtet att föra i land dessa varor i Sverige. Det betyder att om en passagerare går i land i Finland med parfymflaskan han köpt ombord är det lagligt, men inte om han går i land med den i Sverige. Gör han trots allt det — och hur stor del av allmänheten har klart för sig att detta är förbjudet? — så gör han sig skyldig till smuggling. För allmänheten måste sådana här regler te sig så obegripliga att de förefaller otroliga. Enligt generaltullstyrelsen har man inte personell kapacitet till mer än ganska glesa stickprovskontroller. När man alltså varken har chans att få passagerarna att uppfatta tullreglerna som sannolika eller har möjlighet att kontrollera lagligheten, innebär det att man ser genom fingrarna på smuggling. Ja, t.o.m. själva systemet medverkar till smuggling. För det tredje: De skäl som ursprungligen ledde till restriktionerna, nämligen att den skattefria försäljningen ombord gav stora konkurrensnackdelar för motsvarande handel iland, som det hette, har visat sig ohållbara. En jämförelse mellan Sverige och Finland åren 1966-1977 visar att realvärdet av försåld parfym i Sverige minskat med 2 90 per år, medan försäljningen i Finland ökat med 496. Försäljningen av s.k. övrig kosmetika minskade däremot inte i Sverige. Eftersom det framför allt är det mer exklusiva sortimentet som säljs vid skattefri försäljning, är förhållandet mellan parfym och ”övrig kosmetika” intressant. Den skattefria försäljningen måste ha avsett produkter som i mycket mindre utsträckning säljs på land, möjligen för att det behövs omfattande säljinsatser. 127 För det fjärde: Den av myndigheterna konstaterade minskningen av försäljningen av skattefria varor ombord har inneburit en stark minskning av inkomsterna. Denna inkomstminskning i kombination med kraftiga höjningar av bunkerpriser och ökade personalkostnader och övriga kostnader har lett till att många svenskflaggade passagerarfärjor har sålts eller tagits ur trafik. Den relativt sett obetydliga minskningen av provianteringsrätten har därför starkt medverkat till negativa effekter på fraktpriser och kapacitetsutnyttjande. Sammantaget har det alltså blivit en negativ effekt på sysselsättningen vid rederierna. För det femte: I konkurrens med flygtrafiken diskrimineras nu färjetrafiken, eftersom inga restriktioner av motsvarande slag finns för flygtrafiken. Jag vill avsluta med att fråga finansministern om han håller med om att de ursprungliga motiven för införande av restriktionerna inte håller, att de nackdelar av ekonomiskt slag och av sysselsättningsart som jag nämnt föreligger och att lagar, regler och restriktioner skall kunna uppfattas som berättigade och rimliga.
Herr talman! För att inte vara oartig vill jag säga att jag nog inte har möjlighet att uttala mig om alla de synpunkter och påstådda förhållanden som Görel Bohlin redovisade. Men jag håller med henne om att det här är en fråga där vi borde kunna hitta en något mera praktisk och vettig lösning än den vi har f. n. Vi skall se vad vi kan göra. Problemet är ju, som Görel Bohlin också inser, att här bestämmer vi inte själva, utan här beror det också på hur våra grannar vill ha det. Det gör att vi får se vart vi kan komma i förhandlingar.
Herr talman! Jag tackar finansministern för detta positiva inlägg. Vad beträffar dessa regler har jag stor förståelse för att finansministern inte vill gå närmare in på en analys av dem. När jag hörde talas om det här trodde jag knappast att det var sant, men efter att ha kollat det mycket noga förstår jag att det trots allt förhåller sig på det här viset. Vi har ju en hel del lagar och restriktioner som allmänheten uppfattar som orimliga. Dessa finns bl.a. på skatteområdet, på trafikområdet och på tullområdet. Jag tycker att det är viktigt att regler skall uppfattas som motiverade. I det här fallet är det snarast så att de uppfattas som rent av dumma, och då blir det så att människor struntar i dem. Respekten för lagar och regler minskar — för att inte säga respekten för dem som har hittat på dem eller gått med på dem. I vad gäller de tullregler som vi har diskuterat nu är det så, som jag har nämnt, att tullkontrollen i praktiken inte kan utövas, därför att det gäller skilda regler för utoch inresa. I finansministerns svar till mig anfördes som ett argument att man skulle förenkla tullkontrollen vid resandetrafiken, men i stället har tullkontrollen alltså blivit mycket mer komplicerad. Jag hoppas att finansministern vill medverka till lättnader i bestämmelserna om proviantering och försäljning av skattefria parfymoch kosmetikavaror vid dessa färjelinjer inom Norden, och jag förstår att finansministern är beredd till det. Jag tror att det inte minst skulle få en ekonomisk effekt som är positiv för sysselsättningen. Jag tror att det också kan leda till en enhetlig behandling av passagerare som reser utomlands, oavsett om de använder sig av flyg eller färja, liksom också till en mer enhetlig behandling över huvud taget när det gäller olika färjelinjer.

Herr talman! Jens Eriksson har — mot bakgrund av att generaltullstyrelsen begärt att kustbevakningens postering i Marstrand skall dras in — frågat mig om jag anser det försvarbart att så drastiskt försämra tillsyn och kustbevakning på västkusten. När riksdagen behandlade anslaget till tullverket och kustbevakningen förra våren betonades att av ekonomiska skäl erforderliga personalminskningar inte skulle drabba kustbevakningen eller tullens övriga bevakningsverksamhet. Tullverkets behov borde få företräde vid anslagsfördelningen, men det var nödvändigt att ta till vara möjligheterna till besparingar även på tullområdet. Riksdagen utgick från att regeringen uppmärksamt skulle följa frågan om tullverkets anslagsbehov. Med anledning av detta har regeringen i regleringsbrevet för innevarande budgetår föreskrivit att generaltullstyrelsen får planera sin verksamhet så, att inga uppsägningar av personal inom kustbevakningen och övrig bevakning behöver göras på grund av medelsbrist. Tullverket har också erhållit de extra medel som behövts för att inte nödgas säga upp bevakningspersonal. I enlighet med den handläggningsordning för ärenden vilka kan medföra indragning av personal längs kusterna som Jens Eriksson nämner i sin interpellation har generaltullstyrelsen skrivit till länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län angående en planerad indragning av kustposteringen i Marstrand. Länsstyrelsen har i ett yttrande sagt att i avvaktan på en eventuell ny organisation för kustbevakningen bör Marstrand stå kvar som möjlig stationeringsort för snabb återbemanning, om så skulle bli aktuellt. Länsstyrelsen har alltså inte lämnat förslag om någon annan organisation eller annan finansiering för fortsatt bemanning av Marstrandsposteringen, vilket handläggningsordningen ger möjlighet till. Kustbevakningen på västkusten består sedan den 1 juli 1983 av 102 man, och enligt vad jag erfarit har inga ytterligare personalreduceringar planerats. En indragning av posteringen i Marstrand skulle enligt generaltullstyrelsens planer inte medföra några ytterligare personalindragningar, utan den personal som är placerad där skulle omstationeras till andra posteringar i närheten. Verksamheten vid posteringen i Marstrand har sedan april 1983 varit reducerad, då den tulljakt som varit baserad där måst utrangeras av åldersskäl. Ur bevakningssynpunkt behöver emellertid en indragning av posteringen inte innebära någon försämring. Med de snabba båtar och den tekniska utrustning som finns i dag klarar de närbelägna posteringarna i Skärhamn , Stenungsund och Öckerö av att på ett betryggande sätt även bevaka området kring Marstrand. Dessa posteringar förutsätts ju också bli förstärkta med personalen från Marstrand. Ur sjöräddningssynpunkt får området anses väl tillgodosett, särskilt om man beaktar att det i Marstrand finns en större lotsstation. | Jag kan således inte hålla med Jens Eriksson om att tillsynen och kustbevakningen på västkusten skulle löpa risk att drastiskt försämras och att en indragning av kustposteringen i Marstrand skulle ske i strid mot riksdagens beslut. Regeringen kommer att besluta i frågan om den föreslagna indragningen av kustposteringen i Marstrand — liksom några andra posteringar — inom den närmaste tiden.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret på min interpellation. Finansministern refererar i sitt svar till skatteutskottets uttalande i betänkande 1982/83:28. Enligt utskottets yttrande, som fick riksdagens bifall, skulle erforderliga personalinskränkningar inte drabba kustbevakningen eller tullens övriga bevakningsverksamhet. Vi trodde då att garantier lämnats för att kustbevakningen skulle förbli intakt, men så har inte blivit fallet. I regleringsbrevet för innevarande budgetår föreskriver regeringen något helt annat. Det sägs där att verksamheten får planeras så, att ingen uppsägning av personal behöver göras på grund av medelsbrist. Det lämnar i stort sett fältet öppet för generaltullstyrelsen att ta bort de delar av verksamheten man finner lämpligt. Generaltullstyrelsen kan t.ex. anföra andra skäl än medelsbrist. Det har man tydligen gjort béträffande Marstrand, ty faktum kvarstår att kustposteringen i Marstrand är nedlagd. Man använder ett annat uttryck, som man tycks tro skall dölja verkligheten. Man säger att den är avbemannad. Jag har svårt att se skillnaden. När man tar bort bevakningsbåten och de anställda är i varje fall verksamheten nedlagd. Man planerar att definitivt lägga ner kustposteringen i Marstrand, och ingen behöver väl betvivla att så kommer att ske, då man trots riksdagens uttalande redan dragit in personalen. I befattningsplanen per den 1 januari 1983 säger man att personalen på västkusten skall skäras ned med fyra man — det är personalen i Marstrand som tas bort. Egentligen skall det då återstå 103 man på västkusten — inte 102, som finansministern i sitt svar uppger att det finns. Nu stämmer ingen av de siffrorna, utan det finns 101 man, och generaltullstyrelsen har meddelat att en ytterligare minskning till 99 skall ske. Kustbevakningen fick muntligt besked om detta i oktober 1983. Det kan alltid diskuteras om indragningen skett i enlighet med riksdagens beslut. Jag hävdar fortfarande att så inte är fallet. Man har skrivit till länsstyrelsen och begärt yttrande, men det har skett efter det att kustposteringen i praktiken är nedlagd. Såvitt jag kan bedöma är det näst intill omöjligt att återbesätta kustposteringen i Marstrand, då personalen nu liksom tulljakten är borta. Man får i så fall göra inskränkningar på annat håll. Det som skett är alltså att personalminskningar har gjorts och att en viktig kustpostering inte finns längre. Man har tagit båten ur tjänst. Jag tror att om viljan funnits att ha kvar posteringen i Marstrand, som socialdemokraterna faktiskt hade före 1982, kunde man med en översyn fått båten i sådant skick att den kunnat tjänstgöra ytterligare några år. Den är byggd 1952, och 80 Zo av våra fiskebåtar under 100 bruttoton är äldre. Finansministern säger vidare att indragningen av kustposteringen inte behöver innebära någon försämring. Jo, herr finansminister, det är precis vad den gör. I tider då vi behöver bevakning för att bevaka fiskegränser och olaga fiske, då det behövs kontroller av olika slag för att förhindra smuggling av sprit och narkotika, då vi behöver sjöräddning inte minst under sommaren med dess oerhörda trafik, då innebär varje indragning en försämring, och det blir synnerligen kännbart när den tidigare inte varit tillräcklig. Den får ännu större betydelse i takt med att västkustens försvar till sjöss dras in. Vi var några bohuslänningar som vid riksdagens behandling av kustposteringen i Marstrand gick emot den borgerliga regeringens förslag om att lägga ner posteringen på Marstrand. Vi trodde inte att Marstrand nu var i fara när socialdemokraterna fått makten. Men det är bara att konstatera att det förslaget från socialdemokratiskt håll inte tillkom för att bibehålla en god bevakning och skapa trygghet vid kust och skärgård utan hade helt andra syften, nämligen att tillfoga den borgerliga regeringen ett nederlag. Vi som röstade med er kan bara beklaga att vi gav er vårt stöd. Jag konstaterar att regeringen tillåtit generaltullstyrelsen att göra personalinskränkningar mot riksdagens klara uttalande. Styrkan på västkusten har minskat med fem man och kommer att minskas med ytterligare två. Kustposteringen och tullstationen på Marstrand försvinner. Det är en kraftig försämring av resurserna på västkusten, och den drabbar ett känsligt område. Finansministern säger i sitt svar att styrkan nu består av 102 man och att ytterligare indragningar inte planeras. Det är tydligen så att generaltullstyrelsens befattningsplaner ligger ett steg före finansministerns. Men kan jag nu ta fasta på finansministerns ord att inte ytterligare personalinskränkningar kommer att ske, således att styrkan på västkusten skall utgöra 102 man? Ytterligare en sak: Kan man förvänta sig att frågan om kustposteringen på Marstrand kommer att omprövas, eller är beslutet definitivt? Finns det en rimlig chans att länsstyrelsens i Göteborgs och Bohus län uttalande om återbesättning kan bli en realitet?

Herr talman! Finansministern säger att en indragning av kustposteringen inte skulle innebära någon försämring för Marstrand. Men, herr finansminister Feldt, så är det faktiskt inte. Vi som bor i Bohuslän ser allvarligt på detta och har svårt att förstå varför man skall göra dessa indragningar. Det gäller ju inte bara lots-, fyroch kustbevakningen utan också försvaret på västkusten. Västkusten har ett utsatt läge med sin 35 mil långa och svårnavigerade skärgård och med den struktur i fråga om arbete och boende som området erbjuder befolkningen. Förvisso kan Sverige sägas vara en ö, omgiven av vatten och med långa kuster, och förvisso måste vissa omprioriteringar göras när det gäller de aktuella verksamheterna. Men det förefaller oss som om vi på västkusten får ta på oss merparten av de indragningar som måste göras. Som nu t.ex. indragningen av kustposteringen i Marstrand! Finansministern hänvisar till närheten av Skärhamn, Stenungsund och Öckerö, varifrån man lätt kan nå Marstrand med snabbgående båtar. Jag vet att det är riktigt, för jag bor i Skärhamn. Men när det gäller Marstrand är förhållandena så speciella att kustbevakningen behövs. Marstrand ligger attraktivt till. Speciellt under sommarmånaderna är båttrafiken mer än livlig. Det allvarliga är att Marstrand har blivit attraktivt och tilldrar sig ett allt större intresse som bas för införsel av narkotika. Detta allvarliga problem kan förvärras, om bevakningen dras in. Jag kan vidare inte låta bli att påminna om en marsdag för snart fyra år sedan. Också då debatterade riksdagen kustposteringen i Marstrand, men då lät det annorlunda från socialdemokratiskt håll. Den gången ansågs det viktigt och riktigt att behålla bevakningen. Socialdemokraterna reserverade sig mot förslaget om en indragning, och vi borgerliga på Bohusbänken anslöt oss till den reservationen. Vi gjorde det av övertygelse, men jag börjar faktiskt tvivla på socialdemokraternas ärliga uppsåt. Kanske var det rent av så att ni i likhet med de Pavlovska hundarna följde en betingad reflex, nämligen att underkänna varje förslag från den borgerliga regeringen. Ni skällde och sade ”njet”. För oss är frågan fortfarande viktig, inte bara ur bevakningssynpunkt utan även med tanke på att de planerade indragningarna drabbar västkustens försvar. Kustbevakningens resurser behövs även för övervakning av vårt sjöterritorium. Kustbevakningen är sist men inte minst viktig för den bofasta skärgårdsbefolkningen. För den betyder den en trygghet som befolkningen på fastlandet kanske inte riktigt kan förstå. Kustbevakningen ställer upp vid sjukdomsfall och vid andra tillfällen när hjälp behövs, oavsett tid på dygnet. Det är faktiskt så att många människor inte skulle kunna bo kvar ute i skärgården, om denna trygghet inte fanns. Men även alla sommarboende och alla båtturister litar på att de kan få hjälp. De inte bara litar på det, utan de förutsätter att hjälpen finns. Finansministern har nu möjlighet att ingripa. Gör det! Försämra inte resurserna på västkusten genom att dra in kustposteringen i Marstrand! Det är viktigt att detta inte sker, för det gäller ett känsligt område, och vi klarar oss inte enbart med den fästning som finns.
Herr talman! Låt mig för det första säga ett par ord om det som hände för fyra år sedan, då riksdagen hade en omröstning om posteringen i Marstrand. Under de fyra år som gått har vissa förändringar inträtt. Det är inte bara så att budgetunderskottet har blivit dubbelt så stort sedan dess, utan det är också så att krav på rationaliseringar har fortsatt att ställas år efter år oberoende av riksdagsmajoritet. Slutligen är det så att det fartyg som ändå måste sägas vara förutsättningen för att en kustbevakningsstation i Marstrand skall fungera inte längre finns. Några pengar, varmed det skulle ersättas eller byggas om, finns inte heller. För det andra vill jag säga att riksdagens uttalande i fjol var motiverat av att man på grunder som också jag accepterade tyckte att kravet på en 2-procentig rationalisering vid tullverket skulle komma att i mycket hög grad drabba den operationella delen av verksamheten, om rationaliseringen genomfördes fullt ut. Skatteutskottet skrev därför att riksdagen inte skulle låta de ekonomiska rationaliseringskraven gå ut över personalstyrkan inom kustbevakningen och den övriga bevakningsverksamheten. Detta riksdagens uttalande har vi följt genom att ge tullverket ytterligare pengar — 3,6 milj.kr. tror jag att det är. Tullverket har också levt upp till detta genom att använda de resurserna på den operationella delen, dvs. i kustbevakningen. Däremot går det inte att hävda att riksdagsuttalandet om personalstyrkan skulle förhindra varje organisatorisk förändring i tullens verksamhet. Om riksdagen skulle agera på det sättet att en myndighet inte har möjlighet att ens göra organisatoriska förändringar, låser vi ju den offentliga verksamheten på ett sätt som ter sig helt orimligt.

Herr talman! Jag anser att generaltullstyrelsen så att säga har löpt i väg väl snabbt i den här frågan, så snabbt att vi har haft svårt att hinna med. Jag tror att också finansdepartementet har haft svårt att hänga med. Saker händer innan ens finansdepartementet fått kännedom om vad som förevarit. Brådskan har varit alltför stor. En stunds eftertanke kunde kanske ha åstadkommit ett annat resultat. Visst delar jag finansministerns uppfattning, att det har skett förändringar sedan vi senast diskuterade förhållandena i Marstrand. Men hela tiden har man ju inriktat sig på en indragning av kustposteringen i Marstrand. Det fartyg som fanns — det finns alltså inte längre — byggdes 1952. Det skulle ha kunnat tjänstgöra ytterligare många år. Våra fiskebåtar, som byggdes på 1930 och 1940-talen, måste fungera under mycket hårdare påfrestningar än vad tullverkets båtar tvingas göra. Enligt min mening har en olycklig förändring ägt rum. Jag kan väl hålla med om att organisationen kan förändras. En nedskärning är emellertid inte detsamma som en förändring av organisationen. Det kan behövas ökad effektivitet. Men en nedskärning eller nedläggning bidrar inte till en sådan, utan den minskar effektiviteten. Jag beklagar att finansministern kommer att följa generaltullstyrelsens förslag. Men jag förstår att det inte återstår mycket annat. På västkusten beklagar vi detta i högsta grad. Vi hoppas emellertid att kustposteringen i Marstrand åter skall kunna bemannas. Jag tror att vi behöver den.

Herr talman! Sten Svensson och jag har kommit överens om att den | nämnda interpellationen skall besvaras den 16 februari 1984.
Herr talman! Gullan Lindblad har frågat mig vilken information som hittills har gått ut till de enskilda arbetsgivarna och deras organisationer om ungdomslag samt på vilket sätt jag ämnar bedriva informationen så att bästa möjliga resultat uppnås. Lagen om arbete i ungdomslag gäller arbete i ungdomslag hos offentliga arbetsgivare. Kommunen har därvid det slutliga ansvaret för placering av ungdomarna. Arbete i ungdomslag skall förläggas till statliga myndigheter, landsting och kommuner. Ungdomslag kan också förläggas till kommunala och landstingskommunala bolag. Företaget räknas då som arbetsgivare för ungdomarna. Skogsvårdsstyrelserna har också möjlighet att placera ungdomar i ungdomslag hos enskilda skogsägare med skogligt arbete. Vid en sådan placering är skogsvårdsstyrelsen arbetsgivaren. För att underlätta för kommuner att hitta lämpliga platser finns också möjlighet för kommunen att placera ungdomslag hos enskilda arbetsgivare. Då betraktas kommunen som arbetsgivare. Detta kan kommunen göra under förutsättning att ungdomarna inte kan placeras hos den enskilde arbetsgivaren med hjälp av rekryteringsstödet eller enskilt beredskapsarbete. De arbetsuppgifter som ungdomar i ungdomslag då skall utföra skall ligga utanför den ordinarie produktionen. Ett problem vid förläggning av arbete i ungdomslag till enskild arbetsgivare är hur försäkringsfrågorna skall lösas. F.n. pågår förhandlingar mellan Kommunförbundet och Försäkringsbranschens Service AB i denna fråga. Informationen om ungdomslag har gått ut på olika sätt. Arbetsmarknadsdepartementet har på sedvanligt sätt via pressmeddelanden informerat både om förslaget och sedermera om riksdagens beslut.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret, även om jag dess värre måste säga att jag inte är nöjd med det. Tyvärr tycks verksamheten med ungdomslag ha kommit i gång ganska ojämnt i olika delar av landet. När det gäller placering inom det enskilda näringslivet tycks lagen inte fungera alls. Anledningen till min fråga var en information som riksdagsledamöterna i Värmlands län fick av länsarbetsnämnden för ett par veckor sedan. Det framkom nämligen att samtliga arbetstillfällen dittills hade åstadkommits inom den offentliga sektorn. En av mina socialdemokratiska kolleger uttalade sig för pressen och sade att detta var precis vad man hade kunnat vänta sig. Det enskilda näringslivet skulle inte ställa upp, menade han. Jag greps genast av misstanken att man från regeringens och arbetsmarknadsverkets sida skulle nonchalera den överenskommelse som regeringen gjorde med de borgerliga partierna och som låg till grund för riksdagsbeslutet den 19 december. Tyvärr tycks mina farhågor ha besannats. Jag har förhört mig hos några länsarbetsnämnder, och tjänstemän har till mig på ett ganska bestört sätt uppgivit att de av AMS helt enkelt har blivit tillrådda att ligga lågt och över huvud taget inte bry sig om det enskilda näringslivet. Inom kommunerna vågar man inte ta erbjudna enskilda platser i anspråk, därför att ansvarsfrågan inte är klar. Många företag har inte hört ett ljud om ungdomslag. I Värmlands län har länsarbetsnämnden varit mycket aktiv — ingen skugga över dess jobb. Man har snart placerat ut alla ungdomar, men icke en enda ungdom är placerad inom den enskilda sektorn; detta beroende på de direktiv man fått från AMS. Förfarandet hittills strider helt mot riksdagens beslut och uttalandena i arbetsmarknadsutskottets betänkande 1983/84:12, varur jag citerar: ”Utskottet vill slutligen framhålla att idén med ungdomslag syftar till att ungdomarna så snart som möjligt skall beredas arbete på den öppna arbetsmarknaden. Ungdomslagen skall fungera som en sluss till den reguljära arbetsmarknaden. Det är därför viktigt att arbetsförmedlingen har en aktiv och fortlöpande kontakt med ungdomarna i ungdomslagen för att tillvarata deras långsiktiga intressen.” Det är inte att gagna ungdomarnas långsiktiga intressen att ensidigt slussa ut dem till den offentliga sektorn. Erfarenheten har tvärtom visat att det är inom den enskilda sektorn ungdomarna kan få fast arbete — om de får visa vad de duger till. Men hur skall näringslivet kunna vara intresserat av att ordna platser, när man inte får någon ordentlig information och när kommunerna t.v. tycks tacka nej till eventuella förslag? Jag vill ställa två direkta frågor till arbetsmarknadsministern: Kan arbetsmarknadsministern bestämt bestrida att regeringen avsiktligt genom bristfällig information har förhindrat anställning i ungdomslag inom den enskilda sektorn? Är arbetsmarknadsministern beredd att omgående öka informationen för att bredda kretsen av arbetsgivare?

Herr talman! Jag tror att Gullan Lindblad delvis har missuppfattat vad riksdagens beslut strax före jul gick ut på. Det är nämligen klart sagt att det i första hand är fråga om ungdomslag hos offentliga arbetsgivare. Det är de offentliga arbetsgivarna som har ansvaret. Om situationen är den, att det inte finns möjlighet att placera ungdomslag hos offentliga arbetsgivare skall man också kunna gå ut till enskilda arbetsgivare. Förutsättningen är då att man inte har kunnat använda andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är riktigt som Gullan Lindblad säger, att ungdomslagen skall vara en sluss ut till den öppna arbetsmarknaden. Detta är mycket viktigt. Därför är det väsentligt att arbetsförmedlarna håller kontakt med ungdomarna under hela den tid de är placerade i ungdomslag. Nu är det ju så i praktiken att ungdomarna har varit i ungdomslag litet drygt en vecka, så det är väl än så länge för tidigt att döma ut denna sluss på det sätt som Gullan Lindblad gör. Får jag visa två av de nya informationsbroschyrer som jag just har fått i min hand. Den ena rör ungdomslagen. Det är en informationsbroschyr som går ut i 75 000 exemplar. Den är gjord av tre fackliga organisationer, som alla anser att denna verksamhet är viktig och som därför till största delen själva bekostar en omfattande information. Den andra broschyren är gjord av arbetsmarknadsstyrelsen och handlar om rekryteringsstödet — det nya stöd som syftar till att placera ut framför allt ungdomar och långtidsarbetslösa i det enskilda näringslivet. Man kan säga att arbetsförmedlarna ute på fältet, hos företagen, skall vara försäljare av detta rekryteringsstöd och därmed hjälpa ungdomarna. Tanken är alltså att man genom detta hjälpmedel skall kunna slussa ut ungdomarna.
Herr talman! Nej, jag har inte missförstått det beslut som vi fattade här i riksdagen den 19 december. Det gjordes nämligen en överenskommelse mellan regeringen och de borgerliga partierna om att verksamheten skulle utvidgas till att omfatta även det enskilda näringslivet. Utskottet underströk också i sitt betänkande att det är mycket viktigt att ungdomslag kommer till stånd över hela arbetsmarknaden. Det har även sagts att det skall göras en utvärdering under 1984. Det gäller bl.a. att visa att kretsen av arbetsgivare som får driva ungdomslag har vidgats betydligt i förhållande till vad som föreslogs i regeringens proposition. Jag ställde en direkt fråga till arbetsmarknadsministern om hon ville se till att informationen ökades ytterligare. Arbetsmarknadsministern tycks förlita sig helt på AMS, som enligt mig — och tjänstemännen vid länsarbetsnämnderna — har gett en direkt vilseledande information, och på de fackliga organisationerna. Jag skulle vilja fråga om arbetsmarknadsministern vill göra två enkla saker. För det första vill jag att hon skall ringa till arbetsmarknadsstyrelsen och säga: Var så god och skicka ut betänkandet som låg till grund för beslutet och riksdagens beslut från den 19 december. För det andra vill jag att arbetsmarknadsministern skall tillskriva näringslivets organisationer och tala om hur viktigt det är att alla ställer upp för ungdomarna. Jag är övertygad om att det skulle ge god effekt. Jag frågar arbetsmarknadsministern: Är ni beredda att göra dessa insatser från departementets sida, i stället för att överlåta ansvaret enbart åt organisationer och AMS, som inte tycks vara intresserade av verksamheten?
Herr talman! Jag vill klart deklarera att jag inte har någon som helst anledning att vara missnöjd med det sätt på vilket AMS sköter informationen, vare sig när det gäller ungdomslag eller när det gäller något annat. Det är av intresse för många olika parter i samhället att vara med i denna verksamhet. Därför har jag stimulerat t.ex. de fackliga organisationerna i deras arbete med att gå ut och informera för egna pengar. Det skall vi göra på olika sätt. Däremot tror jag inte att vi informerar bäst genom att skicka ut riksdagstryck åt olika håll. Arbetsmarknadsstyrelsen har inte, som Gullan Lindblad påstår, vilselett i informationen om ungdomslag. Arbetsmarknadsstyrelsen sköter denna information, till såväl arbetsmarknadens parter som andra inblandade, på bästa sätt.
Herr talman! Jag är besviken över det svaret. Tjänstemännen vid våra länsarbetsnämnder är missnöjda med och förvånade över den desinformation som de har fått om förslaget. Det bådar inte gott att arbetsmarknadsministern försvarar ett sådant förfarande. Det skulle vara mycket värdefullt att få ett svar på den direkta fråga som jag ställde. Bestrider arbetsmarknadsministern bestämt att regeringen avsiktligt har legat lågt för att förhindra anställning inom den enskilda sektorn? Det skulle vara mycket nyttigt att få ett klart svar på den frågan.

Herr talman! Carl-Henrik Hermansson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att hindra en ytterligare ökning av arbetslösheten och för att i stället kraftigt minska antalet arbetslösa. Bakgrunden till frågan är att enligt konjunkturinstitutets decemberbarometer planerar företagen betydande minskningar av sin arbetsstyrka under första halvåret 1984. Jag vill först erinra om att sysselsättningsfrågorna har stått i centrum för regeringens politik alltsedan regeringsskiftet hösten 1982. Devalveringen och krispolitiken syftar till att häva obalanserna i den svenska ekonomin och att på längre sikt trygga den fulla sysselsättningen. Det tar emellertid tid innan denna politik medför en ökad efterfrågan på arbetskraft. Under en övergångsperiod är det därför nödvändigt med stora arbetsmarknadspolitiska insatser för att dämpa arbetslösheten. Regeringen redovisade i sin proposition om särskilda sysselsättningsåtgärder för budgetåret 1983/84 de extra insatser som skall vidtas denna vår. Såväl ungdomslagen som rekryteringsstödet gäller från den 1 januari i år. Efter vad jag inhämtat så klarar man ute i länen att ta hand om de ungdomar som berörts av ungdomslagen. Rekryteringsstödet har precis börjat att verka, och det är ännu för tidigt för att den stödformen skall ha hunnit ge fullt utslag. Genom rekryteringsstödet har industrin och övriga näringslivet nu sin chans att med 5096 bidrag till lönekostnaden tidigarelägga behovet av nyanställningar. Den möjligheten utgår jag ifrån att man kommer att utnyttja. De två besluten — förra våren och i höstas — om tidigareläggning av statliga investeringar samt beslutet om särskilda insatser inom den kommunala reparations-, ombyggnadsoch tillbyggnadssektorn och inom turistområdet kommer att ge ytterligare 5 000-6 000 arbetstillfällen. Jag vill också peka på att konjunkturinstitutets septemberbarometer räknade med ett sjunkande antal anställda under fjärde kvartalet 1983. Så blev det visserligen också, men inte alls i den utsträckning som förutsågs. Detta kan tyda på att även decemberbarometern är alltför pessimistisk. Enligt länsarbetsnämndernas bedömning av sysselsättningsutvecklingen förväntas en sysselsättningsökning under andra kvartalet 1984, och under andra halvåret bedöms rekryteringen få en sådan omfattning att arbetslösheten kan komma att minska i en något mer betydande utsträckning. För industrin gäller att orderingång och produktion fortsätter att förbättras, men fortfarande finns emellertid outnyttjad kapacitet. Varslen om uppsägning och permittering ligger nu betydligt under nivån för ett år sedan. Inom såväl regeringskansliet som AMS finns en hög beredskap för att gå in med ytterligare åtgärder om sysselsättningssituationen hastigt skulle försämras.

Herr talman! I finansplanen räknar regeringen med en viss ökning av sysselsättningen och en minskning av arbetslösheten under 1984, detta trots att den statliga sektorn beräknas få minskad sysselsättning. Inom industrin väntas enligt både finansplanen och nationalbudgeten ökad sysselsättning. Nu visar det sig emellertid att enligt den senaste konjunkturbarometern för industrin räknar företagen i stället med en ytterligare nedgång i sysselsättningen under första halvåret 1984. Detta var den omedelbara anledningen till min fråga. Hur går regeringens prognoser ihop med uppgifterna i konjunkturbarometern? Jag tackar Anna-Greta Leijon för svaret men finner det inte övertygande. Det finns risk för en ytterligare ökning av arbetslösheten under detta år. Beslutsamma åtgärder måste sättas in för att förhindra detta. Regeringens ensidiga satsning på exportindustrin löser inte problemet. Men det handlar också om en långsiktig politik för att kraftigt minska antalet arbetslösa. Det handlar inte bara om att bekämpa konjunkturarbetslöshet. Sverige har under 1970-talet fått en permanent massarbetslöshet, en stor klass av utslagna, som bl.a. omfattar många ungdomar. Att de problemen löses är en förutsättning för en sund samhällsutveckling. Inom fackföreningsrörelsen finns det nu en stark oro för den nuvarande utvecklingen, och stark kritik riktas mot regeringen för att åtgärderna mot arbetslösheten är otillräckliga. Låt mig erinra om några uttryck för detta. De visar också att det finns problem på andra håll än inom industrin. Arbetslösheten bland Kommunalarbetareförbundets medlemmar uppgick i januari i år till över 30 000, vilket innebär en ökning med 7 000 på ett år. Av de arbetslösa inom Kommunal är 85 96 kvinnor. Även inom Byggnads slår arbetslösheten rekord. Vid årsskiftet var 13600 byggnadsarbetare arbetslösa, eller 12,3 70 av hela kåren. Nationalbudgeten räknar med fortsatt nedgång i sysselsättningen inom byggnadsverksamheten under 1984. Byggnadsarbetareförbundet har i ett brev till regeringen krävt bl.a. en utvidgning av det s.k. ROT-programmet. I senaste numret av LO-tidningen kritiseras regeringen hårt för att den inte gjort något för att möta kravet på en sysselsättningsbudget. LO-förbundens arbetslöshetskassor håller på att knäckas, påpekar man, och man kräver att kostnaderna för arbetslösheten skall omvandlas till att avse fasta arbeten. Måste inte regeringen dra några slutsatser av denna kritik från fackföreningsrörelsen, Anna-Greta Leijon, i stället för att visa upp den optimistiska bild som presenterats här i dag? När får vi den helt nödvändiga kraftiga minskningen av arbetslösheten i vårt land?

Herr talman! Ett område som jag tycker det finns anledning att se på med stor oro och som Carl-Henrik Hermansson nämnde är byggmarknaden. Vi vet att arbetslösheten där är mycket omfattande, och vi har många dystra rapporter från olika delar av landet när det gäller byggsysselsättningen. Därför arbetar vi inom regeringen intensivt med byggfrågorna, bl.a. i den speciella arbetsgrupp där företrädare för fyra berörda departement ingår. Vi har också kontakter med bl.a. de fackliga organisationerna. Jag har f.ö. i dag på förmiddagen suttit tillsammans med representanter för regeringen och flera olika förbund från LO-sidan och konkret diskuterat en rad olika sysselsättningsprojekt. Det är på det sättet som vi arbetar och som vi förbereder olika åtgärder. 4 Regeringen gör bedömningen, bl.a. mot bakgrund av de uppgifter som vi får från arbetsförmedlingarnas kontakter med företagen och ute på fältet, att vi kan räkna med en minskad arbetslöshet och en ökad sysselsättning under 1984. Men naturligtvis har regeringen en önskan att uppnå det som Carl-Henrik Hermansson nämnde, nämligen att kunna omvandla det passiva arbetsmarknadsstödet i form av den kontanta ersättningen till aktiva åtgärder. Steg för steg försöker vi att finna nya former för det. Vi måste utforma de praktiska åtgärderna innan vi kan avskaffa det kontanta stödet. Ungdomslagen är ett praktiskt exempel på hur vi arbetar. Vår strävan är att efter hand finna nya former. Sysselsättningen är den fråga som är viktigast för oss. Den arbetslöshet som vi har nu är på intet sätt tillfredsställande — självfallet inte.

Herr talman! Jag har ingenting emot det som Anna-Greta Leijon nu har sagt. Det visar ett intresse för frågan som jag redan förut visste att hon har. Men det är ett faktum att utvecklingen inte tyder på att vi går mot bättre tider när det gäller arbetslösheten. Vi har fått en stark ökning av bolagens vinster och en stark uppgång på aktiebörsen, men vi har inte fått någon nedgång i arbetslösheten. Tvärtom ökar, som jag sade, arbetslösheten starkt inom Kommunal och Byggnads, två stora förbund. Inom industrin räknar man, enligt den konjunkturbarometer jag nämnde, med en minskad sysselsättning och en ökad arbetslöshet under första halvåret. Det visar att man inte får slå sig till ro, utan snabbt måste vidta nödvändiga åtgärder. Att, som bl.a. Byggnads aktualiserat, utvidga ROT-programmet så att det också gäller landsting och kommuner tycker jag är en av de åtgärder som borde vidtas. Men naturligtvis måste man också vidta åtgärder som är av mer långsiktig karaktär. Vi måste få ett verkligt nationellt industrialiseringsprogram i samhällelig regi. Vi måste få en sådan ordning att den tekniska utvecklingen styrs av de lönearbetande. Vi måste få ett omfattande program för den offentliga sektorns utbyggnad och förbättring. Vi måste få en allmän arbetstidsförkortning — i första hand till sju timmar, sedan till sex. Och vi måste få en reformering av den nuvarande arbetsmarknadspolitiken. Alla de åtgärderna är nödvändiga, och vi måste börja genomföra dem.

Herr talman! Lars-Ove Hagberg har frågat statsministern vilken uppfattning regeringen har i frågan om sextimmarsdagen och från vilka utgångspunkter den kommer att bearbetas. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Regeringens uppfattning är följande. Sex timmars arbetsdag är ett långsiktigt mål. Det har i Sverige rått stor enighet om att arbetstidsförkortningar är ett sätt att utnyttja ett ökat standardutrymme. De har därför genomförts utan motsvarande neddragning av lönen. För att kunna genomföra sådan arbetstidsförkortning krävs följaktligen att produktionen och produktiviteten ökar. Dessa förutsättningar kan endast uppnås genom kraftfulla ekonomisk-politiska insatser. I regeringens tilläggsdirektiv till DELFA, delegationen för arbetstidsfrågor, har jag uttalat att det kan finnas möjligheter att ta ett första steg mot kortare arbetstid inom en inte alltför avlägsen framtid. DELFA bör därför belysa hur ett första steg mot kortare arbetsdag för alla skall kunna tas under 1980-talet. Efter en lång tid av reallönesänkningar ser vi nu en möjlighet till en viss reallöneökning under år 1984. Det är emellertid, enligt regeringens synsätt, arbetsmarknadens parter som i första hand måste avgöra i vilken takt det långsiktiga målet om en förkortning av den dagliga arbetstiden kan nås och hur generella arbetstidsförkortningar skall vägas mot andra arbetstidsreformer och mot andra standardförbättringar. DELFA kan i detta sammanhang bistå såväl regeringen som de politiska partierna och parterna på arbetsmarknaden med underlag för bedömningar i olika arbetstidsfrågor, bl.a. vad gäller frågan om förkortad daglig arbetstid. Jag är övertygad om att vi går mot kortare arbetstider i framtiden. Jag är däremot inte säker på att vi ensidigt skall låsa oss för förkortningar av den dagliga arbetstiden. Vi bör också sträva efter att skapa möjligheter till en ökad valfrihet vad gäller arbetstiden, så att individerna från tid till annan, inom vissa gränser, kan välja hur de vill arbeta. I samband med arbetskraftsundersökningarna genomförs f.n. på uppdrag av DELFA en undersökning om de arbetandes inställning till arbetstidsfrågorna. En rad försök med flexibla arbetstidslösningar pågår f. n. på olika ställen runt om i landet. Genom AKU-undersökningen och de olika försöksverksamheterna kommer vi att få ett bättre underlag för bedömningen och ställningstaganden när vi skall forma den framtida arbetstidspolitiken.

Herr talman! ”6-timmarsdagen kan komma fortare än vi anar, förmodligen redan på 1990-talet, säger Ingvar Carlsson, framtidsminister i regeringen och ordförande i det socialdemokratiska partiets programkomitté. Att införa sex timmars arbetsdag är en stor operation, säger landets finansminister Kjell-Olof Feldt till A-pressen några dagar senare. —- Det tar lång tid och kräver en kraftig produktionsökning och en betydande folkomflyttning. — Jag förstår faktiskt inte vad Feldt menar på den här punkten, säger Olof Palme omedelbart därefter till Stockholms-Tidningen. Vilken soppa!” Detta är ett citat ur Metallarbetaren nr 3 den 20 januari och underlag till min fråga. Lägg därtill den programförklaring som arbetsmarknadsministern nu har gett för regeringens del i arbetsmarknadspolitiken, så är förvirringen egentligen total men ändå på sätt och vis klargörande, för man har ju gett framtidsministern en riktig läxa. Han har gjort sitt. Han har spelat rollen som den framsynte radikale regeringstalesmannen. Men när det verkligen blir allvar, gäller inte hans ståndpunkter längre. I det här läget borde en arbetstidsförkortning vara direkt möjlig, med tanke på arbetsmarknadsministerns utgångspunkter. Det gäller nämligen att ha råd med en sådan standardhöjning. Helt nyligen blev det bekant att lönerna i Sverige ligger väldigt lågt. Det handlar alltså om produktionskostnaderna vad gäller arbetskraften. Vi ligger på trettonde plats. Från den utgångspunkten kunde vi ha råd med både reallöneökningar och en arbetstidsförkortning. Men f.n. är det inte möjligt i socialdemokratins Sverige. Där är det arbetsmarknadens parter som bestämmer. Arbetsgivarna och regeringen i skön förening har bestämt att lönekostnaderna inte får öka. Såvitt jag förstår blir det stopp här. Det helt avgörande är emellertid att bakom motiven för en arbetstidsförkortning finns stora problem. Det handlar om jämlikhetsfrågan, förhållandena när det gäller barnen och familjen, fritiden som skall utnyttjas på ett riktigt sätt och möjligheterna att delta i den demokratiska processen. Vidare gäller det att kunna förhindra den utslagning och den utsortering som i dag är omfattande. En arbetstidsförkortning skulle kunna ge fler jobb i en tid av stor arbetslöshet. Dessutom skulle den vara en gigantisk fördelningspolitisk reform. Om regeringen tar så lättvindigt på arbetstidsfrågan, hur går det då med de problem som ligger bakom kravet på sextimmarsdagen? Det är ju den stora frågan i det här läget. Vad händer om regeringen inte tar tanken på sextimmarsdagen på allvar? I stället låter man framtidsministern, finansministern, statsministern och ibland också utrikesministern diskutera den här frågan under total förvirring. Sedan skall arbetsmarknadsministern lägga allt till rätta på det vanliga sättet, utan att prioritera arbetstidsfrågan.

Herr talman! Jag tycker att Lars-Ove Hagberg ganska bra visade på de olika utgångspunkterna i den här debatten. Just därför att man har så olika utgångspunkter för önskemålen när det gäller förkortad arbetstid kan debatten te sig ganska förvirrad. En del vill åstadkomma jämställdhet, en större jämlikhet och bättre föräldrar med en reform av detta slag. Andra vill åstadkomma mer av arbetstillfällen. Det finns ytterligare utgångspunkter för debatten. Det är inte så att regeringen tar lätt på den här frågan, tvärtom. Den delegation för arbetstidsfrågor som kom till 1974 på den socialdemokratiska regeringens initiativ och som under de sista borgerliga regeringsåren förde en ganska tynande tillvaro har fått nytt liv. Jag skulle vilja påstå att den nu sprudlar av liv. Konferenser ordnas och diskussioner förs om en rad olika arbetstidsfrågor. Konkret försöksverksamhet pågår på flera orter i landet. Dessutom pågår ett intensivt forskningsarbete. Debatten om arbetstidsfrågor börjar bli mycket omfattande ute i landet. Inom många föreningar, inom — tror jag — alla politiska partier och inom de fackliga organisationerna diskuteras denna fråga. Vi behöver faktiskt ett bättre underlag för att kunna bedöma vad olika typer av arbetstidsförkortningar kan leda till ur jämställdhetssynpunkt, ur välfärdssynpunkt och ur sysselsättningssynpunkt. Det är för att skaffa ett sådant underlag baserat på diskussioner bland olika medagerande, på forskning och på praktisk försöksverksamhet som vi har DELFA. Jag vill påstå att vi inte tar den här frågan lättvindigt. Det är tvärtom med stort intresse som regeringens olika ledamöter deltar i den här diskussionen.

Herr talman! Det är ganska förbluffande: När DELFA nu skall ta fram ett underlag för diskussion, då kan landets framtidsminister spela ut det kortet i radikal anda, samtidigt som landets finansminister helt lägger locket på — såvitt jag förstår helt utan underlag, om han inte har tillgång till DELFA-material som inte jag känner till. Samtidigt skall arbetsmarknadsministern lägga locket på den allmänna debatten och skjuta över den på DELFA-diskussionen — det är ju regeringens policy i detta läge. Men kanske allvarligare är: De problem som finns bakom kraven på sextimmarsdag — beträffande jämlikhet, barn och familj, jobb, utslagning och fördelningspolitik — vad händer med dem om man skall vänta på en tillväxt i det kapitalistiska samhället? Det är ju detta som man sitter och funderar över inom DELFA i dagens läge. Kan detta samhällssystem skapa en sådan tillväxt att vi kan lösa dessa problem? Vill DELFA ge illusionen av att man utredningsvägen kan klara det? Då sprider man verkligen en illusion. Såvitt jag förstår är regeringen inne på — det är väl vad landets finansminister, som väger ganska tungt i regeringen, säger — att det tar lång tid, om det ens någonsin är möjligt, att i det här samhällssystemet skapa sådana resurser att man kan genomföra sex timmars arbetsdag på de villkor som regeringen har ställt upp. Därför handlar det om en gigantisk omfördelning för att lösa de problem som ligger bakom sextimmarsdagen. Är det inte där som problemet egentligen ligger, att regeringen försöker skjuta hela frågan framför sig? Arbetsmarknadsministern försöker också i budgetpropositionen påstå att de fyra största partierna i riksdagen är överens om en viss form av arbetstidspolicy, medan vpk skulle vara för en arbetsdelning med lönedelning, vilket är djupt falskt.
Herr talman! DELFA är inte till för att sopa någon debatt under mattan. DELFA har fått tilläggsdirektiv för att stimulera debatten och för att öka kunskapen om arbetstidsförkortning av olika slag. Det finns ju väldigt många olika sätt att förkorta arbetstiden på. Och jag tror att det också kan vara bra att diskussionen handlar inte bara om en förkortning av den dagliga arbetstiden. DELFA arbetar inte enbart som en utredningsmaskin. DELFA jobbar också så att man genom konferenser och praktisk försöksverksamhet skaffar ett underlag för en debatt långt ute i många fackliga organisationer, hos klubbar och föreningar av olika slag i Sverige. Det är inte bara genom utredningar och pappersarbete som DELFA arbetar i dag. DELFA arbetar så också, men dessutom handlar det om ett konkret arbete ute på enskilda företag och på arbetsplatser inom den offentliga sektorn.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att framtidsminister Carlsson och finansminister Feldt trots arbetsmarknadsministerns insatser med DELFA diskuterar den här frågan och styr diskussionen. Arbetsmarknadsministern kanske väger för lätt i det här sammanhanget. Att diskutera om arbetstidsförkortningen skall ske generellt per dag eller på annat sätt är ett sätt att avleda diskussionen från de problem som nu föreligger, om jämlikheten, barnens problem, fritiden, utslagningen, arbetena och fördelningspolitiken. Man kan väl inte åstadkomma förbättringar här genom vissa delreformer? Det kan väl inte vara möjligt?

Herr talman! Som jag sade har DELFA fått nya direktiv för att stimulera debatten — inte för att sätta munkavle på några, vare sig finansministrar, arbetsmarknadsministrar, framtidsministrar eller Lars-Ove Hagberg.

Herr talman! Carl-Henrik Hermansson har frågat mig om jag avser att ta något initiativ för att Sverige skall få en mera rättvisande arbetslöshetsstatistik. Vid den åttonde internationella konferensen för arbetsmarknadsstatistiker i Genåve 1954 antogs en resolution angående arbetskrafts-, sysselsättningsoch arbetslöshetsstatistik som f. n. gäller som internationellt samordningskriterium.

Det kan konstateras att den stämmer väl överens med gällande internationella rekommendationer. Carl-Henrik Hermansson hänvisar till en tidningsartikel i vilken det anses att personer i beredskapsarbete och med lönebidrag skall räknas som arbetslösa och att det finns lagligt stöd för detta. I dag bedrivs beredskapsarbeten inom industrin, sjukvården, barnomsorgen, byggnadssektorn osv. Listan kan göras lång. En beredskapsarbetare får avtalsenlig lön och omfattas av samma försäkringar som alla andra på arbetsmarknaden. Att räkna en person i beredskapsarbete som arbetslös är mig helt fftämmande. Detsamma gäller för personer som är anställda med lönebidrag. Tack vare bidragen kan personer som har arbetshandikapp av olika slag få anställningar på den reguljära arbetsmarknaden. Den som är anställd med lönebidrag har i normalfallet en tillsvidareanställning och omfattas fullt ut av anställningsskyddslagens regler om anställningstrygghet. Vad för lagligt stöd som åsyftas när det anses att personer i beredskapsarbete och med lönebidrag skall räknas som arbetslösa vet jag inte. Jag känner inte till någon sådan lag. Vad gäller förtidspensionering kan en person förtidspensioneras av arbetsmarknadsskäl. Personen i fråga är emellertid då inte längre arbetssökande och skall följaktligen inte räknas in i statistiken som arbetslös.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Leijon för den här redogörelsen, som jag emellertid tycker går förbi att här faktiskt finns vissa problem. Det är ju heller ingen helt ny diskussion. Den förekom redan på 1960-talet, då socialdemokraterna förra gången satt i regeringsställning. Då avvisade de bestämt att man skulle räkna in personer i arbetsmarknadsutbildning osv. som arbetslösa. Sedan kom perioden av borgerliga regeringar. Då var det de borgerliga partiernas tur att söka hålla definitionen av arbetslöshet så snäv som möjligt. Nu har vi ny regering, och nu har det svängt igen. Men allvarligt talat skall ju inte den svenska arbetslöshetsstatistiken tolkas efter färgen på den sittande regeringen. Landshövding Hans Hagnells inlägg, som jag har citerat i min fråga, tycker jag därför är välgörande. Själv socialdemokrat är han kritisk mot arbetsmarknadsstyrelsens sätt att presentera arbetslöshetssiffrorna. ”Våra arbetslöshetssiffror är skrytsiffror och ger inte en rättvis bild av läget”, säger Hagnell. Han tycker bl.a. att personer i arbetsmarknadsutbildning, personer med lönebidrag och en betydande del av de förtidspensionerade också bör räknas in som ”utslagna” när läget på den svenska arbetsmarknaden presenteras. Arbetslöshetsstatistik skall fylla olika behov. Dels skall den ge en vägledning för samhället och myndigheterna när det gäller den konkreta kampen mot arbetslösheten.

Jag citerar återigen Hans Hagnell: ”Att publicera så låga siffror som AMS leder till passivitet och ger myndigheterna alibi för att inte försöka skapa fler varaktiga jobb.” Ett obestridligt faktum är ju att det är den lägre siffran för antalet öppet arbetslösa som är den vanligen förekommande när arbetslösheten i Sverige skall presenteras. Och jag håller med Hans Hagnell om att det ger ett missvisande intryck. Man borde också publicera en siffra som omfattar samtliga personer som vid en viss tidpunkt är på ett eller annat sätt utslagna från den reguljära arbetsmarknaden och saknar ett fast och varaktigt jobb. Varför vill inte arbetsmarknadsministern ta ett initiativ för en sådan mer sannfärdig presentation?

Herr talman! Jag vill börja med att säga att den arbetslöshetssiffra som vi har i dag inte är låg. Jag tror inte att vare sig AMS eller andra myndigheter tycker att den är det. Den är hög för svenska förhållanden. Därför uppfattas den inte som låg och därför leder den inte till passivitet bland myndigheterna. Men arbetslöshetssiffran visar inte hela sanningen, den visar inte alla problem på arbetsmarknaden. I det stycket har naturligtvis Carl-Henrik Hermansson rätt. Det finns mycket stor anledning för oss att i detalj redovisa alla de bekymmer och problem som finns bakom det faktum att vi har många människor i särskilda åtgärder, t.ex. beredskapsarbeten. Det gör vi också. Jag skulle vilja påstå att vi överflödas av statistik med precis de uppgifter som Carl-Henrik Hermansson efterlyser. Det finns ingen som försöker dölja några uppgifter av det slaget. Men det som Hans Hagnell tycks ha sagt och det som Carl-Henrik Hermansson frågade mig i den skriftliga frågan gällde vilka som skall anses vara arbetslösa enligt statistiken. Där är det fel att räkna in människor t.ex. med lönebidrag, som har avtalsenlig lön, fast arbete och anställningstrygghet. Jag tror att vi skall skilja på dessa olika saker. Men jag håller helt med Carl-Henrik Hermansson om att vi behöver en statistik som visar hur många människor vi har i arbetskraften, hur många människor som är sysselsatta, hur många som har deltidsarbete, hur många av dem som vill ha längre arbetstid, hur många av dem som vill ha kortare arbetstid, hur många människor vi har i beredskapsarbete, med lönebidrag, i arbetsmarknadsutbildning och allt annat. Är det så att Carl-Henrik Hermansson saknar statistik skall jag se till att han får den.

Herr talman! Jag försäkrar att jag är väl försedd med statistiska uppgifter. Annars tackar jag naturligtvis för statsrådet Leijons omtanke. Finns det något ytterligare hon kan ge mig tar jag självfallet emot det. Nu är det emellertid så att det bland ämbetsmännen inte bara är landshövding Hagnell som har kritiserat den nuvarande arbetslöshetsstatistiken. Det gör också t.ex. länsarbetsdirektören i Malmö, Göte Bernhardsson, i senaste numret av LO-tidningen. Där ställs redan i rubriken frågan: ”Förbättras sysselsättningen — eller bara statistiken?” Bernhardsson ger själv omdömet: ”Statistiska effekter av reformen används för att förringa problemen på arbetsmarknaden.” Han syftar då konkret på ungdomslagen för 18-19-åringar. Tidigare har ungdomarna under viss period varit öppet arbetslösa och registrerats som sådana, medan de under andra tider har gått i beredskapsarbete på heltid. Nu försvinner de ur arbetslöshetsstatistiken, och det motsvarar ungefär den halva procents minskning av arbetslösheten som man räknar med i finansplanen. Det löser självfallet inte de underliggande arbetsmarknadsproblemen, påpekar Bernhardsson. Hagnell anser att det totala antalet ”utslagna” i hela landet uppgår till närmare 800 000, vilket motsvarar 17-18 20 av antalet arbetsföra personer. Den siffran ger enligt hans mening en rättvisare bild av de faktiska problemen än de 3,5 20 som både AMS och regeringen brukar anföra. Det är bra att Anna-Greta Leijon nu säger att vi inte har en låg siffra för arbetslösheten. Jag vill då knyta an till den debatt vi förde tidigare och där jag " framförde den meningen att det behövs oerhört kraftfulla åtgärder för att verkligen kraftigt reducera arbetslösheten och underströk nödvändigheten av detta. Hur är det — var det inte så att Anna-Greta Leijon själv under oppositionstiden tyckte att statistiken på en rad punkter när det gällde arbetslösheten i landet var delvis missvisande?
Herr talman! Nej, jag tycker inte att statistiken är missvisande. Däremot - har jag sagt — det har jag gjort många gånger också här i kammaren — att statistiken över arbetslösheten inte ger en tillräcklig bild av de problem vi har. En del av de informationer som finns i statistiken över arbetsmarknadspolitiska åtgärder visar på svagheter i den underliggande öppna arbetsmarknaden. Precis det sade jag när vi var i oppositionsställning, och precis samma uppfattning har jag nu. Ungdomarna i ungdomslag kommer att finnas med i statistiken över arbetsförmedlingens arbetssökande, en statistik som här i landet redovisas offentligt varje månad. Jag tror inte att det är på det sättet att människor i Sverige behöver se högre arbetslöshetssiffror för att ta allvarligt på problemen. Jag är tvärtom övertygad om att de siffror och den statistik vi har över situationen på arbetsmarknaden väl motsvarar det intresse vi måste ägna detta och de insatser vi måste göra för att lösa problemen.
Herr talman! Det senare är jag också övertygad om. Det kom till uttryck bl.a. i de uttalanden från Kommunalarbetareförbundet, Byggnads och LO-tidningen som jag citerade. Det finns ett starkt krav på mera kraftfulla åtgärder mot arbetslösheten. Men ett faktum är annars att regeringen och myndigheterna i olika sammanhang huvudsakligen anför siffran för den öppna arbetslösheten på 3,5 90 och gör det också vid internationella jämförelser. Jag tror inte att det återspeglar de verkliga arbetsmarknadspolitiska förhållandena. Jag minns mycket väl från debatter vi hade under socialdemokratins oppositionstid att Anna-Greta Leijon bl.a. mycket bestämt hävdade att de deltidsarbetslösas problem måste uppmärksammas på ett helt annat sätt. Det tyckte jag var riktigt. Men det är lika riktigt i dag.
Herr talman! Jag tycker att de deltidsarbetslösas problem är lika viktiga nu som jag tyckte när jag var i opposition. I internationella sammanhang talar jag så ofta jag kommer åt om att vi i Sverige har en internationellt sett låg öppen arbetslöshet, men att det är bl.a. tack vare att vi har en aktiv arbetsmarknadspolitik. Jag tycker inte att den är någonting att dölja internationellt. Jag tycker tvärtom att den är någonting som vi kan vara ganska stolta över — därför brukar jag, som sagt, så ofta jag kommer åt redovisa de statistikserier vi har över de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna — beredskapsarbeten och allt det andra. Vi har inte någon anledning att skämmas över den svenska arbetsmarknadspolitiken. Vi har ingen anledning att dölja att när det brister på den öppna arbetsmarknaden kan vi minska arbetslösheten genom just sådana åtgärder.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
Jag hoppas att den visdomen sprider sig till dem som skriver finansplaner och annat. Där måste man nämligen diskutera problemen i hela deras vidd och icke bara delar av verkligheten.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret. Anledningen till frågan är att en del neurosedynskadade ungdomar har hamnat mellan paragraferna. Vi minns alla neurosedynkatastrofen. Vi minns också samhällets löften till de drabbade barnen och till deras föräldrar. Det var klara och generösa besked. Allt som kunde göras skulle göras för att dessa barn skulle få ett så bra liv som möjligt. Aldrig skulle de behöva ha några bekymmer för sin försörjning. Har då samhället uppfyllt dessa löften? Enligt det svar jag nu fick är det inte på det sättet. De neurosedynskadade barnen är nu i tjugoårsåldern. En del har, som jag inledningsvis nämnde, hamnat mellan paragraferna, och det gäller faktiskt dem som har de gravaste skadorna. Det är ingen stor grupp, men var och en av dem är en mänsklig varelse, som kan begära samhällets stöd av såväl humanitära skäl som för att de tjugoåriga löftena skall infrias. Det finns exempel på neurosedynbarn som man tagit sjukbidraget ifrån under hänvisning till att vederbörande studerar. Kan man studera kan man också arbeta, heter det. 161 En som har fått ett sådant brev från myndigheterna och som har fått sitt bidrag indraget är en flicka ifrån min kommun. Hon är född utan ben och höfter. Hon saknar tummar och har i stället fem fingrar på vardera handen. Men det finns också andra fall där skadade ungdomar valt att hoppa av studier för att inte gå miste om sjukbidraget. Jag måste säga till statsrådet att det är dåligt med svängrummet för denna grupp. Flickan i mitt exempel — Landskronaflickan Mona Landgren — förlorade sitt handikappbidrag på 9 000 kr. om året 1979. Nu har hon visserligen fått det tillbaka, men i stället har man dragit in sjukbidraget på 30000 kr. om året. Man kan fråga sig om det är förbundet med den statliga sparsamheten eller om det är paragrafryttarna som skall bestämma, trots att det givits så uttryckliga och generösa löften en gång i tiden. I november i fjol drogs sjukbidraget in för Mona med hänvisning till att andra, friska ungdomar som vill studera själva får finansiera sina studier genom studiebidrag eller liknande. Vet socialministern att det går till på det sättet? Större delen av försörjningen kan alltså dras in därför att vederbörande är ambitiös och vill skaffa sig en utbildning.

Herr talman! Angrepp av det slag som på slutet riktades mot moderata samlingspartiet är vi mycket vana att få från det hållet. Men en sak är klar, och det är att vi har skrivit in i vårt partiprogram att när någon verkligen behöver stöd och hjälp skall det inte fifflas med några paragrafer hit och dit, utan de som behöver hjälp skall få stöd. Det stöd jag här nämner utlovades för 20 år sedan. Många föräldrar tog då hand om sina handikappade barn i stället för att skicka in dem på institutioner. Hur mycket sparade inte staten på det viset? Nej, herr talman, de neurosedynskadade med grava handikapp som fått sina bidrag indragna av byråkratiska skäl är i dag förtvivlade. Deras föräldrar är lamslagna. De flesta av de svenskar som informerats om detta förhållande är upprörda. Sveriges socialminister säger sig inte kunna göra något. Detta är alltså Välfärdssverige 1984. Herr talman! Det är enbart av respekt och aktning för denna kammares etiska regler och det språkbruk som här gäller som gör att jag inte spontant säger vad jag känner.

Herr talman! Jag har full förståelse för att regler och lagar skall följas. Men i det fall jag talar om drog man in bidraget i november i fjol. Flickan är förtvivlad. Vad skall hon leva av? Hon får bli ett socialfall, trots att socialministern sade att det behövde hon aldrig befara att bli. Nu är hon ett sådant.

Herr talman! På medeltiden gjorde man sig av med dem som hade sådana här grava handikapp. Jag trodde inte att det förekom nu här i landet. Det är väl i alla fall så att vederbörande måste ha sin försörjning under tiden tills man har gjort de lagändringar som behövs i det här fallet. Det har ju uttryckligen givits ett löfte för 20 år sedan. Men det är, som flera har sagt, en yngre politiker som har kommit fram nu och som inte kände till vad man beslutade för 20 år sedan.

Herr talman! Ingrid Sundberg har bett mig redogöra för vilka regler som gäller vid fördelningen av biljetter till Operans mer eftertraktade föreställningar. Jag vill peka på att Operan är ett självständigt aktiebolag, där regeringen tillsätter styrelsens ledamöter. Operans styrelse ansvarar för verksamheten. Enligt uppgifter som jag har inhämtat från Operan gäller att 40 90 av salongen även på icke abonnemangsföreställningar kan vara förhandsbokad för grupper bl.a. från landsorten, Skådebanan, skolor m.fl. Förutom några speciella abonnemangsföreställningar finns därmed 60 90 av platserna att tillgå för den köande allmänheten såväl per telefon som i biljettkontoret. För det mesta innebär detta inga problem. Vid föreställningar där publikintresset är mycket stort, som t.ex. de nu aktuella föreställningarna av Nötknäpparen, är efterfrågan så många gånger större än tillgången att problem oundvikligen uppstår. Operan förfogar endast över ca 1000 platser varifrån man ser bra. Detta innebär att de 600 platser som står till de köandes förfogande endast räcker till några hundra personer eftersom en köpare i det aktuella fallet kan köpa upp till fyra biljetter. Biljetterna på parkett och första raden säljs slut först och detta meddelas kön. Intrycket att biljetterna är slut när omkring 50 köande kommit fram härrör från detta, och många vänder då om eftersom man inte alltid vill sitta på andra eller tredje raden. Det kan konstateras att Operans genomsnittliga beläggning är hög. Som information kan nämnas att Nötknäpparen under perioden novemberjanuari setts av ca 30000 personer. Enligt min mening är det bra att landsorten har tillgång till biljetter på Operan. Den slutsats vi bör dra är att Operan är omtyckt och har genomslag hos sin publik.

Herr talman! Jag skall be att få tacka kulturministern för svaret, och jag tackar alldeles särskilt mycket, eftersom jag redan från början var medveten om att det inte var nödvändigt med tanke på Operans organisation. Jag förutsatte emellertid att kulturministern, liksom jag, är intresserad av att få denna fråga belyst också här i riksdagen, eftersom den är av stort allmänt intresse. Orsaken till att jag ställde frågan var den att jag, liksom så många andra, ständigt får höra hur svårt det är att få biljetter till Operans mest eftertraktade föreställningar. Detta är också vad kulturministern angav i sitt svar. Operan har 1000 platser, kanske 1100 platser, även om man inte ser från alla dessa platser. Detta borde med en generös tolkning innebära, som kulturministern sade, att 600 biljetter säljs på biljettkontoret. Nu anordnas emellertid, ofta på privat initiativ, köer med könummer. Det är inte riktigt, som sägs i svaret, att många anser att det inte är värt att försöka få biljetter, när det meddelats att biljetterna till parkett och första raden är slut. Jag passerar Operans köer när jag går till riksdagen på morgnarna, och jag har också talat med många som står i kö. Det råder ett allmänt missnöje, och det sägs klart och koncist att det inte säljs 600 biljetter till de eftertraktade föreställningarna. Många har sagt att biljetterna brukar vara slut vid könumren 70-90. Nu föreligger Operans verksamhetsberättelse från föregående spelår. Jag har med intresse tagit del av berättelsen. Åtskilliga intressanta upplysningar lämnas. Inte minst gäller detta Operans beläggning och fördelningen av publik på olika kategorier. Ser man på medeltalet när det gäller Operapubliken, finner man att medeltalet beträffande Skådebanan — abonnemang, lösen, personal och fribiljetter — faktiskt blir bara 25 96. Summan av ordinarie biljettköp och det som avser studerande och pensionärer uppgår enligt berättelsen till 71,490. Detta gäller då genomsnittet beträffande alla föreställningar. Min fråga avsåg, som sagt, de mest eftertraktade föreställningarna. Vart 40 96 skulle stå till förfogande för landsorten. Det är ofta sex timmars telefonkö. I Lund har åtskilliga påtalat att man inte ens får stå i kö längre, därför att kön är så stor att den inte får bli större. Jag skulle vara tacksam om kulturministern bättre kunde förklara bl.a. hur landsorten skall kunna komma i åtnjutande av biljetter.
Herr talman! Antalet biljetter som återstår när förhandsbokningarna är gjorda för grupper och andra och som alltså blir föremål för öppen försäljning kan uppgå till omkring 600. Biljetterna fördelas på telefonbeställningar, som tar ca 25 90, och på den kö som finns på teatern. Det är klart att det när det gäller föreställningar med stor publikattraktion blir långa köer. Många människor blir utan biljetter, och det skapar stark irritation. Det är Operans sak att se till att biljetterna fördelas på bästa möjliga sätt. Man kan knappast göra detta genom att sälja fler biljetter än vad som motsvaras av antalet platser i salongen. På något sätt är det emellertid bra att det är så stor efterfrågan på biljetter. I grund och botten är detta någonting att glädjas åt. Möjligen skall man när det gäller Operan också vara glad över att köerna inte är så långa som vid t.ex. vissa musikaler i världsstäderna. För ett par veckor sedan var jag i London och såg då att man just hade börjat sälja biljetter till musikalen Cats för septemberoch oktoberföreställningarna. Vid Stockholmsoperan har vi ändå en rimlig kötid, men föreställningarna är så bra att de skulle förtjäna oktoberköer i januari.
Herr talman! Bengt Göransson och jag har samma syfte med den här debatten — vi vill att så många som möjligt skall få se Operans föreställningar. Men jag skulle vilja ha följande fråga belyst: Finns det någon gräns för hur stor andel av biljetterna som får säljas till t.ex. studerande och pensionärer, hur stor andel som får gå till landsorten, hur stor andel som får gå till fribiljetter eller förmedlas genom anställda? Det har förekommit, och det vet kanske Bengt Göransson, uppgifter från Operans ledning om att ibland 40 96 av biljetterna har stått till de anställdas förfogande för att säljas genom dem. Till sist: Finns det några möjligheter att beställa operabiljetter per brev? Det finns väldigt många ute i landsorten som inte har någon möjlighet att sitta sex-åtta timmar i telefonkö och som skickar in sina beställningar. Ibland får de inget svar, och får de något svar så har, enligt de uppgifter jag har fått, de alla gånger varit negativa, om det har gällt föreställningar som har beräknats bli fullsatta.
Herr talman! Jag måste erkänna, Ingrid Sundberg, att jag inte känner till reglerna beträffande brevbeställning. Jag skall emellertid undersöka det och se till att det som redovisas i den här frågestunden framförs till Operan, för jag delar uppfattningen att de som köper biljetter har rätt att få sina önskemål om att köpa biljetter beaktade i en rimlig turordning. Det tycker jag är mycket centralt. Operan bör naturligtvis inte heller ha en abnormt stor andel personalbiljetter. Det vore inte rimligt om man hade det. Samtidigt är det naturligtvis en fördel att Operan, dess styrelse och dess ledning har möjlighet att med ett visst mått av självständighet organisera biljettförsäljningen vid Operan, så att man inte har alltför strikta föreskrifter i regleringsbrev från regeringen på riksdagens uppdrag i det avseendet.